Herr talman! Jag trodde att ”okvädinsordet” snarare var en neutral benämning, eftersom det var ordet ”konservatism” som jag använde. Jag antar att det är något som herr Nordstrandh vill stå för. Men det är givet att vi är glada för att moderaterna inte har kunnat påverka utskottsskrivningen med ert önskemål om att behålla det som vi inte tycker är bra i dagens skola. Det är alltså det som ni står för. Jag menar att det inte stämmer med moderaternas våldsamma kritik av skolan att ni samtidigt önskar behålla väldigt mycket av detta. Vi säger i stället att skolan nu behöver ett större genomslag av de reformer som vi har varit med om att fatta beslut om här i riksdagen åtskilliga gånger. Jagtrez att det läroplansbeslut som vi skall fatta i dag kommer att göra det lättare att förverkliga de mål som redan är uppställda.

Herr talman! I en motion till 1974 års riksdag framhöll centern bl.a.: ”De flesta ämnen i grundskolan bör kunna ge utrymme för praktisk verksamhet i olika avseenden. Kan man inte i den konkreta undervisningssituationen finna inlärningsformer med praktiska inslag, finns i allmänhet möjlighet att anknyta utbildningen till en praktisk verklighetsbild. Det är av stor vikt att alla möjligheter till praktisk anknytning tas till vara.” Det är med stor tillfredsställelse jag noterar, att den nu aktuella läroplanspropositionen till stor del bygger på denna syn. I januari i år tog centern i en partimotion upp en rad frågor på grundskoleområdet. Vi hade ett behov av att med anledning av SÖ:s förslag till ny läroplan för grundskolan redovisa våra synpunkter mera i detalj. Det var ju dessutom vid den tidpunkten ovisst, om det skulle komma någon proposition i ärendet i sådan tid att vårriksdagen skulle hinna ta ställning i frågan. Nu kom en sådan proposition i tid, och det är bra. Jag vill begagna detta tillfälle att ge skolministern en eloge för detta. Förutom det som jag inledningsvis citerade yrkades i motionen i januari först på en förstärkning av den praktiska yrkesorienteringen och en större betoning av baskunskaper och basfärdigheter. Det slogs vidare fast att ämnena svenska och matematik framöver måste få minst oförändrad lektionstid. Den naturvetenskapliga undervisningen bör ges en mera praktisk inriktning och ekologin tas upp i undervisningen. Vi bör ha ett tillvalssystem, som ger elever möjligheter till fördjupning i något ämne eller någon ämneskombination, oavsett om det gäller praktiskt eller teoretiskt inriktade ämnen. I motionen uttalades också det viktiga i att införa begreppet vardagskunskap och göra detta till en naturlig del i olika ämnen, för att ge undervisningen en bättre verklighetsförankring än nu. Hemkunskap borde införas på såväl lågsom mellanstadiet. Den särskilda resurs som i dag finns inom ramen för alternativkurserna i matematik, engelska och B-språk skall behållas inom resp. ämnen, även i fall där alternativkurserna organiseras om. Dessa centrala yrkanden är samtliga tillgodosedda i det förslag till ny läroplan som utskottet nu tillstyrkt. Motionen väcktes som nämnts i januari, och de flesta av kraven beaktades redan i regeringens proposition, som riksdagen fick i början av april. Ibland känns det välgörande att ha varit ute i tid, eftersom ingen gärna kan misstänka den som var först ute, för att ha plagierat någon annan som har kommit därefter. Vi har alltså fått de av mig nämnda kraven beaktade redan i propositionen. Det visar att det finns gemensamma värderingar mellan regeringspartiet och vårt parti, och det kan finnas anledning att någon gång erinra om detta. Efter regeringsskiftet 1976 har det blivit ett helt annat och bättre debattklimat när det gäller skolfrågorna. Även socialdemokraterna visar nu större benägenhet att erkänna de problem som finns och som länge har funnits i skolan. Lena Hjelm-Walléns anförande här i dag vittnar bl.a. om detta. Det är bra att det är så. Vi har från centern vid många tillfällen under 1970-talet erinrat om de problem som funnits och föreslagit åtgärder för att lösa dem. Engagemanget på andra håll har väl i och för sig funnits men varit tämligen svalt. Bevarande av de små skolorna, bättre balans mellan teori och praktik på grundskolans högstadium är två centrala frågor som vi drivit. Med fler mindre skolor och ett ökat inslag av praktiska moment i undervisningen hade med all säkerhet många av de problem, som så många ungdomar haft och har svårigheter med, aldrig uppstått. Omsvängningen är som sagt välkommen. I Lena Hjelm-Walléns anförande tyckte jag mig dock märka en entusiasm över de fria aktiviteterna och de praktiska inslagen som gör att hon i någon mån glömmer bort den andra viktiga delen, nämligen kunskapsinhämtandet. Det är ofta så att när man — som vi inom centern gjort i dessa ärenden — gång efter annan för fram förslag utan att dessa röner något särskilt stort intresse från en bredare publik, men där en och annan börjar fundera över om det kanske ligger något i dem, så är de plötsligt var mans egendom, och det är ingen hejd på entusiasmen. Vad det hela handlar om är att få en grundskola som ger ungdomarna möjlighet att få en gedigen grundundervisning och grundutbildning. Alltför många undersökningar ger besked om att så icke är fallet. Orsakerna är flera och ligger åtskilliga år tillbaka i tiden. På alltför många håll fungerar helt enkelt inte skolan. Det vore dumt att inte erkänna detta. Det är också det som, delvis i varje fall, ligger bakom att vi nu har fått förslag till ny läroplan. En läroplan måste ange en någorlunda verklighetsanknuten väg som man kan beträda för att nå alla elever och ge dem de kunskaper som de har förutsättningar att ta emot och rätt att kräva. Graden av krav på baskunskaper och basfärdigheter är beroende av en rad förutsättningar, där den enskilde elevens mottaglighet är den främsta. Att det måste ställas krav på bättre baskunskaper är helt klart. Det är i dag alla överens om. Det här är ingen lätt väg. Den är svår, men inte desto mindre viktig. Vad är då baskunskaper? Enligt vår uppfattning ingår i dessa naturligtvis främst att man kan kommunicera med andra, att man helt enkelt kan läsa och uttrycka sig i tal och skrift, att man kan räkna. De flesta grundskoleeleverna går som bekant vidare till gymnasiestudier, och vilken linje eller specialkurs man än väljer underlättas naturligtvis arbetet här om man har tillfredsställande kunskaper i ämnen som alltid finns med, helt eller delvis. Men i baskunskaper ingår också kännedom om samhällets och arbetslivets grundläggande funktioner. Dagens på många sätt hårdexploaterade samhälle kräver insikter i ekologiska frågor, inte minst för att man så tidigt som möjligt i livet skall få den respekt för naturresursernas användning som många i dagens vuxengeneration av allt att döma saknar. För att öka mottagligheten hos eleverna när det gäller bättre baskunskaper krävs en skoldag eller ett läsår med varierat innehåll. Förslaget till ny läroplan är i stort sett bra. Många av de krav centern rest genom åren kommer här in, som jag inledningsvis påpekade, och de kommer in på ett naturligt sätt. Det gäller kontakterna med arbetslivet och det gäller synen på begreppet vardagskunskaper, som vi formade i partimotionen i januari och som propositionen och utskottet tagit fasta på. Vardagskunskaper är inget särskilt ämne utan moment i olika ämnen. Jag erinrar också om att vårt förslag om fördjupning inom vissa ämnesområden i samband med tillval på högstadiet vunnit gehör i såväl proposition som utskottsbetänkande. Här bör finnas möjligheter för såväl den praktiskt som den teoretiskt inriktade att få sina studieönskemål tillgodosedda. Kravet på bättre baskunskaper och basfärdigheter får inte ställas i motsatsförhållande till önskemålet om bättre kontakter med livet utanför skolan. Denna kontakt skall utformas så att den stimulerar och underlättar det direkta kunskapsinhämtandet. Å andra sidan får man inte falla för frestelsen att tro att fria aktiviteter och arbetslivskontakter kan ersätta kravet på baskunskaper. Det vore att göra det alldeles för enkelt för sig. Utskottsbetänkandet kan, om man ser till antalet reservationer, ge intryck av stor oenighet. Så är det inte. Ett och annat försök till partiprofilering förekommer förstås, här som på så många andra områden. Ett åtgärdsprogram för kvalitativ upprustning i grundskolan pläderar t.ex. moderaterna för ien av sina reservationer. I denna talas om att utbildningens organisation och de metoder som används måste anpassas till de studerande så att effektivitet, arbetsglädje och arbetsro får prägla utbildningen. Ja, vem påstår något annat? Ingen. Hela läroplansarbetet går ju i den riktningen, vilket också utskottet understryker. I en annan reservation försöker moderaterna få till stånd någon sorts skiljelinje när det gäller begreppet basfärdigheter. För den som läser reservationen och motsvarande text i utskottsmajoritetens skrivning torde det vara svårt att finna någon nämnvärd skillnad. Utskottet slår fast att att tala, läsa, skriva och räkna utgör grundläggande färdigheter och att de utgör den betydelsefullaste delen av de basfärdigheter som skolan skall ge eleverna. Kan man komma så mycket längre när man nu beskriver det hela? Som alltid är det tillämpningen som är avgörande för resultatet. Centern kommer att noga följa de undersökningar och utvärderingar som kommer fram några år efter det att den nya läroplanen på 1980-talet har trätt i funktion. Det här är ett av läroplanens viktigaste avsnitt. Propositionens timplaneförslag har ändrats endast på ett par punkter, men i bägge fallen har ändringen föranlett reservationer från de socialdemokratiska ledan-öterna i utskottet. Propositionens förslag att minska tiden för samhällskunskap på högstadiet har ett enigt utskott ändrat på, och utskottsmajoriteten föreslår oförändrad tid, dvs. 17 veckotimmar. Reservationen gäller frågan om varifrån den timme skall tas som utskottet ökar samhällsorienteringen med. Reservanterna anser att den bör tas från tillvalstiden, som då skulle minska från elva till tio veckotimmar, men utskottsmajoriteten föreslår att tiden skall tas från fria aktiviteter, som då minskas från sex till fem veckotimmar. Som jag tidigare erinrat om yrkades från centern att ämnet hemkunskap borde införas på såväl lågsom mellanstadiet. I propositionen föreslås att hemkunskapen tas in på lågstadiet. Utskottsmajoriteten biträder centermotionen även när det gäller mellanstadiet. Ämnet ingår på så sätt kontinuerligt i elevernas studiegång från lågstadiet och uppåt hela grundskolan igenom. Lena Hjelm-Wallén antydde i sitt anförande att hon tyckte det var märkligt att vi hade gått med på detta, eftersom det var ett enskilt moderatyrkande. Det är därför som jag noga understryker att det var ett yrkande också i vår partimotion från januari. Jag vill också korrigera Lena Hjelm-Walléns påstående att vi med detta skulle ha åsamkat kommunerna ökade driftkostnader, eftersom det faktiskt är på det sättet att driftkostnaderna är minst lika höga för fria aktiviteter som för ämnet hemkunskap. Det var alltså inget riktigt påstående. — Det kan möjligen bli fråga om vissa introduktionskostnader i samband med en sådan omläggning, men driftkostnaderna kan 1. 0. m. bli något lägre för hemkunskapen än för de fria aktiviteterna. Nu skall man inte heller bortse från att just ämnet hemkunskap uppfyller en del av de krav och önskemål som man kan ställa på verklighetsanknytning och praktiska inslag i skolarbetet. I det här sammanhanget vill jag också erinra om vår reservation som behandlar resurser för hemkunskapsundervisningen på lågstadiet. Eftersom vi anser att det bör vara lärare som skall handha denna undervisning, bör också resursökningen tillföras den lärarbundna delen av förstärkningsresursen. En av de mer kontroversiella frågorna i den aktuella debatten har varit alternativkursernas vara eller inte vara. Propositionen begränsar sig i förhållande till SÖ-förslaget till att föreslå att alternativkurserna i B-språk skall upphöra. Detta har utskottsmajoriteten ställt sig bakom och uttalar att ändringen bör ske i samband med att den nya läroplanen träder i kraft, dvs. något tidigare än vad propositionen föreslår. I detta sammanhang är det viktigt att notera att utskottet med anledning av centermotionen 266 föreslår att den extra resurs som nu utgår också skall utgå till resp. ämne sedan alternativkurserna upphört. Det finns anledning att påpeka detta med Nr 166 menar att moment som har med vardagslivet att göra skall samordnas i undervisningen. Det är så det inte skall gå till! Vardagskunskaper skall behandlas i alla ämnen och inbegripas i undervisningen i övrigt. Med reservanternas modell hamnar man snart i ett nytt ämne. Tanken med vardagskunskaperna är ju att mer levandegöra undervisningen och på så sätt göra den mer lättillgänglig för eleverna. Det är helt enkelt en del av finessen i läroplansförslaget. Att samordna dessa moment vore att förfuska en viktig del av det hela. I betygsfrågan finns i motionerna en stor spännvidd mellan uppfattningarna — från dem som vill ta bort allt vad betyg heter över hela fältet till dem som menar att betygen skall vara kvar på alla stadier. Propositionen föreslår att man ändrar en del i det nuvarande betygssystemet. Betyg skall ges vid fyra tillfällen på högstadiet. Eftersom man i många kommuner har utnyttjat rätten att ta bort betygen på lågoch mellanstadiet innebär propositionens förslag ingen större förändring i det avseendet. Från centerns sida har vi kunnat ansluta oss till propositionen — bl.a. av det skäl jag nyss berört, men kanske främst av två andra skäl. Det ena är att det klart står att den s.k. normalfördelade betygskalan inte skall gälla. Man kommer förhoppningsvis bort från den fixering till där angivna procenttal som på alltför många håll är ett bekymmer och som många elever med rätta anser vara orättvis. Det andra skälet till att vi kan ansluta oss till propositionen är att det är en temporär lösning. Vår grundinställning är dock att ett kursrelaterat betygssystem är att föredra, och det fortsatta arbetet på betygsområdet måste ha denna inriktning. När resultatet av den försöksverksamhet med fri intagning till gymnasiet som nu startar har utvärderats kan frågan tas upp till avgörande med det utgångsläge vi då har. Vad vi går med på nu är ett provisorium. Helt säkert är betygens främsta funktion att tjäna som instrument för urval till högre studier. Trots detta kan man inte bortse från betygens informationsvärde. Någon form av bedömning av och information om elevernas prestationer i skolan måste alltid finnas — vad man sedan skall kalla det kan alltid diskuteras. Informationen till föräldrar och målsmän är exempelvis inte alltid löst genom samtal av olika slag, även om mer måste göras för att få dessa att fungera bättre. I det sammanhanget vill jag passa på att notera att vi när det gäller urvalskriterierna inte kunnat gå med på att könstillhörighet skall vara urvalsgrund för fortsatta studier. Jag nöjer mig med att konstatera detta och hänvisar bara till de fakta som kort, kärnfullt och ovedersägligt beskrivs i reservationen 24. Så noterar jag att det särskilda yttrande vad avser betygen som de socialdemokratiska ledamöterna står för rimligen borde ha varit en reservation. Hela dess innehåll och framför allt avslutning är polemisk, och det måste uppfattas som en gentemot utskottet avvikande mening. Valdes yttrandevä 61 gen för att ge sken av en större enighet i denna känsliga fråga än vad som verkligen finns? Det är en fråga man kan ställa sig. Det är inte bra om det är på det sättet, för det speglar inte riktigt verkligheten. Avslutningsvis en förhoppning: En ändrad läroplan löser ingalunda alla problem i skolan. Låt oss vara överens om detta och vara beredda att vidta de åtgärder till förbättringar som säkert kommer att visa sig nödvändiga också när denna läroplan har tillämpats en tid. Med andra ord hoppas jag att det debattklimat som jag inledningsvis konstaterade hade inträtt sedan hösten 1976 må fortbestå. Det är viktigt att så prestigefritt som möjligt få diskutera dessa för kommande generationer så avgörande frågor. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 24 och 28 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ser det som naturligt att alla partiers skolsyn förändras beroende på hur verkligheten ser ut. Jag anser det vara självklart och erkänner gärna att mitt partis skolintresse har förändrats utifrån den verklighet vi lever i. Det tror jag inte alls har att göra med vad som hände 1976. Vi har försökt följa verkligheten och också föreslå åtgärder när det inte har gått så som vi har önskat. Kraven på kunskaper är självklarheter för oss — det har de alltid varit inom arbetarrörelsen. Det är anledningen till att vi har kämpat för folkbildning och för att öppna skolorna och så envetet kämpar för att verkligen få en grundskola för alla och en gymnasieskola som så många som möjligt skall gå igenom och få goda kunskaper i. Jag erkänner gärna att centern har gjort insatser när det har gällt att få in mer praktiska inslag i skolan. Även vi tycker att det är riktigt att förankra skolarbetet i verkligheten, att det ges större möjligheter att jobba praktiskt i skolan. Vi tror att det ger mer levande och bättre kunskaper. Men detta är inte uppskattat i alla läger, och det pågår nu en kampanj som kräver återgång till bokliga studier utan verklighetsanknytning och praktiska inslag. Jag har ännu inte sett centern på barrikaderna i den debatten, men jag hoppas att ni träder upp på dem. Här har ni mycket att försvara. Skolan präglas fortfarande av det skoltraditionella — det är fortfarande dominerande i skolan. Det gäller teoretiskt, bokligt och i fråga om förmedlande pedagogik. Jag tror att det är av dessa skäl som vi har en skola med stora undervisningsproblem. Det behövs förnyelse och anpassning till elevernas behov, förutsättningar och intressen. Claes Elmstedt talade i slutet av sitt anförande om betygen. Om man läser vårt särskilda yttrande om betygen, skall man finna att det är uppbyggt på citat från propositionen och utskottsbetänkandet. Vi står alltså helt och fullt bakom såväl propositionen som utskottsbetänkandet. Vi säger bara att det är inkonsekvent av utskottsmajoriteten att inte inse att vårt motionsyrkande är tillgodosett — arbetet har ju inriktats på att avveckla betygen i grundskolan. Vad jag sade om timplaneförändringarna var att man beträffande de fria aktiviteterna har hämtat lösningar från moderata motioner och inte från centermotionen. Det är inte heller driftkostnaden utan utrustningskostnaden som ökar, om man inför hemkunskapsundervisning på mellanstadiet. Det rör sig där om mycket stora pengar, upp till 600 milj.kr. Från centerhåll har man inte på något sätt anvisat lösningar på det problemet.
Herr talman! Jag håller med Claes Elmstedt om att vår diskussion om begreppet basfärdigheter för den oinvigde kan synas som en strid om påvens skägg. Det är tillämpligheten det hänger på, sade Claes Elmstedt. Ja, just precis — det är det det gör. Jag tillät mig att säga i mitt första anförande i detta sammanhang att språkets makt över tanken och handlandet är stor. Utökas arsenalen av basfärdigheter, färdigheter som alltså får den beteckningen, mer eller mindre jämställda med varandra, uppstår det lätt risk för att de egentliga baskunskaperna i tillämpningen, i undervisningen, icke får den plats som de bör och skall ha.

Herr talman! Det är bra att Lena Hjelm-Wallén här säger att socialdemokraterna har ändrat sig och tagit intryck av verkligheten. Det respekterar jag helt och fullt. Låt oss säga att det var en tillfällighet att det råkade bli en så markant skillnad i samband med regeringsskiftet 1976, så får de som tar del av den uppgiften själva dra de slutsatser de vill. Huvudsaken är att vi är överens i sakfrågan, och det är vi. Det är lättare att diskutera dessa frågor nu — det är helt klart. När det gäller verklighetsanknytningen i undervisningen säger Lena Hjelm-Wallén att centern har dragit sitt strå till stacken. Ja, det tycker jag nog att vi har gjort. Vi är överens också på den punkten. Det är klart att detta med verklighetsanknytningen inte accepteras av alla. Men jag tror att det är mycket viktigt hur detta serveras. Om man ger intryck av att man vill ersätta elementära ting i skolarbetet, t.ex. svenska språket, med aktiviteter av de mest skilda slag, är det klart att det finns de som reagerar. Och jag tycker att de reagerar med all rätt. Men det är inte det som det handlar om, utan vad det handlar om är att få in olika fria aktiviteter, verklighetsunderlag, i undervisningen för att göra det lättare för eleverna att delta i undervisningen i de ämnen som de kanske har vissa svårigheter med. Det kan gälla svenska, matematik, främmande språk eller andra ämnen. Verklighetsanknytningen är avsedd att vara en nyckel som vi skall använda för att låsa upp och försöka göra det lättare för eleverna. Detta är inget antingen-eller — det är ett både-och. Serverar man det på det sättet tror jag att debatten kan hyfsas betydligt. Min reaktion på det särskilda yttrandet om betygen gäller avslutningen, där man säger att utskottet borde ha ställt sig bakom yrkandena i de socialdemokratiska motionerna. Vi kanske kan lämna den diskussionen, men jag tycker att det hade gett en mer rättvisande bild av verkligheten om man hade valt att ge uttryck för detta i en reservation. Till Ove Nordstrandh vill jag bara säga att jag hoppas att vi är överens om — och det framgick, tycker jag, av Ove Nordstrandhs inlägg att vi är — att det är tillämpningen av begreppet basfärdigheter som är avgörande. Det är inte så mycket som skiljer oss åt i sakfrågan. Det är en strid om påvens skägg, sade Ove Nordstrandh. Ja, det är det, men jag hoppas också att det kommer att framgå av den fortsatta allmänna debatten att det egentligen inte är särskilt mycket som skiljer oss åt. Viktigt är att se till att tillämpningen blir sådan att det blir möjligt att uppnå det som vi egentligen är överens om, nämligen bättre basfärdigheter.
Herr talman! Jag tror att centern och vi i den här debatten kan vara överens om behovet av att praktik och teori knyts ihop och går hand i hand. Det blir aldrig fråga om antingen-eller utan alltid både-och. Det är bara alla vantolkare som vill få det till något annat. Tydligen måste man för dem klargöra hur det förhåller sig gång på gång. Beträffande hemkunskap hade Claes Elmstedt ingenting att säga nu. Jag villerinra om att vi alla i utskottet var överens om att skolan måste ge mera av vardagsfärdigheter. Det uttalas så starkt, att vi i klarspråk säger att detta måste kunna innebära att annat, ”mer traditionellt, ämnesbetonat stoff kan då behöva vika”. I de här vardagskunskaperna ingår enklare matlagning, tvätt, lagning av kläder, inköp osv. På s. 40 i betänkandet är vi överens om att sådana vardagskunskaper skall tränas i de allra flesta ämnena på alla stadier. Men sedan vill plötsligt den borgerliga majoriteten ha in hemkunskap som ett särskilt ämne i en av årskurserna under en veckotimme på mellanstadiet. Om det skall bli någonting annat än de vardagskunskaper som jag tidigare talat om måste man ordentligt utrusta skolorna med hemkunskapsinstitutioner. Det blir mycket kostsamt. Ni har inte utrett i vilken utsträckning ni tycker att man skall göra det, och vad ni verkligen menar med hemkunskap i det sammanhanget. Därför menar jag att det här är ett mycket oöverlagt beslut av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Vi hade kunnat få in hemkunskapsmomenten på ett lika bra sätt genom att gå vägen över vardagskunskaper. Nu har två borgerliga talare från utskottet varit uppe i talarstolen, men båda har nogsamt undvikit att tala om för kammaren varför de inte nu är beredda att ge ytterligare 95 milj.kr. till skolan för att förbättra arbetsmiljön redan till hösten. Vad är det för fel på detta socialdemokratiska förslag? Varför har inte skolan nu rätt att få dessa ytterligare resurser?

Herr talman! När det gäller hemkunskapen kan man naturligtvis resonera som Lena Hjelm-Wallén gör; man kan ha olika uppfattningar om på vilket sätt och i vilken omfattning detta ämne bör komma in. Vi hade redan när vi i januari skrev vår motion den uppfattningen att en viss kontinuitet i ämnet genom hela skolgången kunde vara av värde, och det är det som har följts upp i utskottsbetänkandet. Märkvärdigare än så är det inte. När det sedan gäller kravet på mera pengar vill jag säga att det är en diskussion som förts åtskilliga gånger här i kammaren; vissa partier anser sig ha ett budgetförslag som ger utrymme till det ena eller det andra. I det här fallet upprepas den diskussion som förts många gånger tidigare om medel för särskilda åtgärder på skolans område, de s.k. SÅS-pengarna. Jag har själv deltagit i en sådan debatt med anledning av ett utskottsbetänkande, där vi ville satsa 50 milj.kr. mera än den dåvarande socialdemokratiska regeringen ansåg sig ha möjlighet till. Det kan tänkas att det är samma skäl som är vägledande för ställningstagandena den här gången. Statsfinansiella skäl är, tror jag, inget okänt fenomen för Lena Hjelm-Wallén.

Herr talman! Det kapitalistiska samhällets orättvisor och klasskillnader slår igenom även på utbildningens område. Det innebär bl.a. att vad vi i dag på många håll uppfattar som brister i skolans verksamhet i själva verket till stora delar inte är annat än konsekvenser av just det förhållandet att vi har att göra med en skola i ett klassamhälle. Jag vill säga detta i början av mitt anförande dels därför att det är viktigt att slå fast, dels därför att ingen annan tar upp det i debatten. Socialdemokraterna varken vill eller vågar, som vanligt, tala om vare sig kapitalismen eller socialismen. Det förvånade mig i början av mitt riksdagsarbete, men det gör det inte nu längre. Tvärtom har socialdemokraterna i debatten hittills betonat sin enighet med de borgerliga partierna, med undantag av moderaterna. Det förhållandet att vi lever i ett klassamhälle innebär inte att varje förändring inom skolan är meningslös. Men förslaget till ny läroplan för grundskolan kan inte bedömas skilt från andra utvecklingstendenser på utbildningens område och inom samhället i övrigt. Den stora ungdomsarbetslösheten, den tilltagande utslagningen och kapitalets alltmer ohämmade angrepp på av arbetarklassen erövrade positioner avspeglas självfallet också i skolan. Det är viktigt att slå fast att flera av de förhoppningar som knutits till skolreformerna varit överdrivna. Inte ens inom skolan har en social skiktning och utstötning kunnat undvikas. Skolan har inte blivit den spjutspets det tidigare var tal om. Arbetarrörelsens grundläggande värderingar har inte på något avgörande sätt vunnit insteg i skolans vardag. I regeringspropositionen sägs det att många elever i dag lämnar skolan med stora kunskapsluckor och att detta är en av de allvarligaste bristerna i jämlikhetshänseende. Det sägs att det ”måste vara en rättighet för varje elev att efter nio års skolgång ha fått grundläggande kunskaper och färdigheter”. Det framhålls vidare att det förhållandet att ”uppemot 6 96 av eleverna nu lämnar grundskolan med ofullständig utbildning är en utmaning som ställer krav på förnyelse av innehåll och arbetssätt i skolan”. Det konstateras också att ”eleverna tillbringar lång tid inom skolan”, vilket ”i många fall lett till att de står främmande för det samhälle och arbetsliv där de senare skall verka. Skola och arbetsliv måste därför i framtiden knytas samman i betydligt större utsträckning än ——-— hittills”. Dessa konstateranden är helt riktiga, men de är otillräckliga. Vilka är kunskapsluckorna? Vilka elever är det som drabbas? Hur ser det arbetsliv och det samhälle ut där eleverna skall arbeta? Den samhällsanalys som med nödvändighet måste ligga till grund för ställningstagandena också i läroplansfrågor saknas nästan helt. Olika undersökningar har visat att eleverna har stora brister på kunskap i ämnen som läsning, skrivning och matematik. Det har vidare i propositionen liksom i SÖ:s förslag konstaterats att olika elevgrupper, inte minst på högstadiet, uppvisar bristande motivation, skoltrötthet och likgiltighet för mycket i skolan. Det har vidare i olika undersökningar konstaterats att kunskapsbrister och skolproblem av detta slag är en följd av och hänger samman med elevernas ekonomiska och sociala miljö utanför skolan. När det i propositionen sägs att ”den allvarligaste ojämlikheten i dagens skola är att många elever har stora och irreparabla kunskapsblottor i elementära avseenden”, så är detta i sig riktigt. Men minst två ting måste man tillägga. För det första drabbar denna ojämlikhet inte slumpmässigt. Den visar ett klart samband med de sociala och ekonomiska förhållanden som eleverna och deras föräldrar lever under. För det andra måste också kunskapsbristerna granskas närmare. På vissa områden är det nämligen så att skolan alls inte förmedlar några kunskaper, och på andra är det så att de kunskaper som förmedlas är djupt förankrade i en ideologi som är främmande för arbetarklassen — en ideologi som eleverna är tvungna att underkasta sig. Kunskaperna är med andra ord inte alls neutrala. Vpk tar avstånd från ett basfärdighetbegrepp som är koncentrerat kring ämnena läsning, skrivning och räkning. Vpk tycker att diskussionen om basfärdigheterna har en alldeles för defensiv hållning. Under de nio år alla barn vistas i skolan borde det vara möjligt att lära eleverna betydligt mer än vad man nu gör. Varken vetenskapliga, ekonomiska eller sociala skäl talar mot tanken att det är både möjligt och rimligt att höja kvaliteten mycket mer i skolarbetet. Den defensiva hållning som får till följd att vissa elevgrupper i stort sett får hålla till godo med en elementär träning och i övrigt erbjuds sysselsättningsterapi måste överges. Huvudfrågan i dag gäller med andra ord inte hur man skall kunna reducera kunskapsstoffet ännu mer och hur undervisningen ännu mer skall kunna koncentreras på s.k. basfärdigheter. Huvudfrågan är hur kunskapsinnehållet skall kunna omvandlas i progressiv riktning och hur vetandet skall kunna bli större. Huvudfrågan är hur den underlåtenhet som har lett till den torftighet som i dag framför allt arbetarklassens barn möter i skolan skall kunna brytas. I arbetet på att förnya innehållet i grundskolan är det inte nödvändigt att eftersträva s.k. neutralitet på varje enskilt område. Ett större inslag av politisk mångsidighet både i urvalet av stoff och i presentationen av enskilda innehållsdelar är inte orimligt i dagssituationen. Om det, som sägs i propositionen, skall vara möjligt attt.ex. i historieundervisningen presentera arbetarrörelsens historia, är det självklart att denna presentations innehåll och utformning måste bestämmas av arbetarrörelsens organisationer —t.o.m. så långt att det kan ifrågasättas om presentationen bäst sker i skolan genom lärarnas försorg. När det t.ex. sägs att skolan skall förmedla centrala begrepp, exemplifieras detta i propositionen för ämnena i den samhällsorienterande sektorn med begrepp som ”rättigheter, skyldigheter, makt, tolerans, representativitet”. Var finns begrepp som samhällsklass, klasskamp, utsugning, mervärde, kapital osv.? På ett likartat sätt måste frågor ställas om vad som i propositionen och betänkandet diskuteras som vardagskunskaper. Det ligger något djupt oroväckande i en diskussion om skolans uppgifter som anger att det är i skolan olika vardagskunskaper skall förmedlas. Hur ser den vardag ut där elever inte genom det liv de lever utanför skolan kan skaffa sig vardagskunskaper? Vilka aktiviteter är barnen hänvisade till utanför skolan som tydligen inte ger dem rika möjligheter till inlärning av vardagsfärdigheter? Skolans utgångspunkt skall snarast vara den omvända! Skolan skall erbjuda teoretiskt hållbara och vetenskapligt grundade förklaringar till de förhållanden som olika elever möter utanför skolan. Skolan skall med andra ord vidareutveckla, förmedla redskap för analysen och förståelsen av världen och samhället. I propositionen diskuteras möjligheterna till lokala variationer av timplanen. Vänsterpartiet kommunisterna delar här den tveksamhet som råder inom bl.a. TCO. Vi menar att undervisningstiden för varje ämne skall anges per årskurs och att planeringen på denna punkt i hög grad måste vara central. Orsaken är här i första hand omtanken om de flyttande eleverna. Det fåtal undersökningar som har gjorts antyder dels att förändringarna i skolklassers sammansättning, beroende på utoch inflyttning, är mycket stora, dels att dessa förändringar på olika sätt berör olika befolkningsgrupper. Det tycks som om arbetarbarn oftare än andra barn tvingas byta skolklass och skola. Att utan omfattande undersökningar av sakförhållandena på detta område föreslå åtgärder som berör flyttande elever förefaller helt ansvarslöst. Jag vill också påpeka att regeringen i andra sammanhang nyligen uttalat sig om behovet av en ökad s.k. rörlighet på arbetsmarknaden. Vpk tycker alltså att timplanen skall knytas till årskurser och inte till stadier. I likhet med bl.a. LO ställer sig vpk avvisande till förslagen om anpassad studiegång. Den anpassade studiegången, som infördes i samband med besluten rörande SIA, var redan då högst tvivelaktig. Tendenser till missbruk är redan uppenbara. Denna s.k. reform måste omedelbart stoppas. Möjligheter att möta enskilda elevers problem finns redan, möjligheter som inte har de risker och nackdelar som den anpassade studiegången kan ha och har haft. Det är skolan som inom sig skall lösa problemen. Det skall inte ske genom åtgärder, som i praktiken berövar eleverna möjligheter att fullfölja den obligatoriska skolgången. Det är detta det handlar om. Vpk avvisar också bestämt förslaget om att återinföra hemuppgifterna. Eleverna har redan en lång skoldag och att förlänga den ännu mer måste vara fel. Diskussionen om verklighetsanknytningen länkas både i propositionen och i betänkandet till frågan om teori och praktik i skolans arbete. I propositionen noteras att begreppet praktik använts i minst tre betydelser. Praktik har betytt kontakt med och verksamhet i arbetslivet utanför skolan. Praktik har betytt ämnen av praktisk karaktär som t.ex. slöjd och hemkunskap och slutligen också ”ett förändrat arbetssätt i skolans ämnen, där iakttagelser, teori och tillämpning varvats”. Samtidigt sägs i propositionen att ”undervisning alltid inneburit en stark tendens att det teoretiska tagit överhanden. Eleverna har ibland enbart fått ta del av andras iakttagelser på boklig väg. För att vinna tid har iakttagelser och experiment begränsats och tillämpningarna kan ha uteblivit. För många elever leder ett sådant ensidigt arbetssätt lätt till skoltrötthet.” Det är att förenkla diskussionen något. Både begreppet praktik och begreppet teori har misshandlats i diskussionen. Skolan kan knappast kritiseras för att den varit för teoretisk. Vilka förklaringar av världen och samhället har givits i skolan? Vilka samband mellan natur och samhälle har presenterats? I själva verket har teoriområdet eftersatts genom ett ensidigt betonande av faktainlärning, där relationerna mellan delarna i ett uppsplittrat stoff inte tillräckligt betonats och där de stora sammanhangen och förklaringarna i hög grad uteblivit. Undervisningen har inte heller varit för abstrakt. Snarare har den sällan lyft sig över det i inskränkt mening konkreta. Påståendet, som ofta framförs, att skolan uppfattas som alltför teoretisk är fel. Hela frågan om integration mellan teori och praktik har behandlats otillfredsställande både i SÖ:s förslag och i propositionen. Inte heller i utskottets betänkande är denna fråga tillräckligt analyserad. Arbetslivskontakt skall vara grundad i läroplanen och skall dessutom vara kopplad till studierna i skolan om den samhälleliga produktionen. Det är så vi villse sambandet mellan teori och praktik. I kursplanen skall det framgå vilka moment i arbetsprocessen som eleverna skall få stifta bekantskap med inom och utanför skolan. Det är fel att göra frågan om relationen skola-arbetsliv till en särskild fråga. Denna fråga är helt avgörande för hela skolan och måste genomsyra hela skolarbetet både när det gäller undervisningen och när det gäller pedagogiken. Herr talman! Vpk instämmer med de remissinstanser som föreslår att alternativkurserna skall avskaffas och att det i stället blir en gemensam kursplan. Det finns inte några hållbara vetenskapliga, ekonomiska eller sociala skäl som talar för att man skall ha kvar alternativkurserna. Man skall i stället förstärka resurserna vad gäller lärartäthet m.m. — kanske är det speciellt betydelsefullt för undervisningen i matematik och engelska. Vpk har sedan länge krävt en ökad lärartäthet som ett sätt att stötta både elever och lärare. Vpk har också föreslagit att lärarna skall arbeta efter den s.k. lärarlagsprincipen och att också skolans övriga personal skall ingå i skolarbetet på ett helt annat sätt än i dag. Det finns stora resurser hos t.ex. skolsköterskor och vaktmästare som måste tas till vara i skolarbetet. I motionen 2636 föreslår vpk att delningstalet skall vara lika under hela grundskolan, dvs. 25. Då skulle man slippa delningar av klasser, som ofta sker samtidigt som eleverna byter till högstadiet, byter skola, får nya kamrater och nya och fler lärare. Vid den tidpunkt då de flesta elever får en helt ny skolsituation splittrar man alltså upp klasser, samtidigt som puberteten just börjat med vad det i sig innebär för eleverna. I propositionen heter det bl.a.: ”Det nuvarande sambandet mellan val på grundskolan och vissa linjer i gymnasieskolan kan —-—-- inte accepteras. Grundskolan måste få framträda som en skola utformad efter sina villkor, inte beroende av efterföljande skolformers inträdeskrav och konstruktion.” Detta påstående och en mängd andra synpunkter i propositionen talar för att betygen skall avskaffas i grundskolan. Att ha betygen kvar går tvärtemot både den nuvarande och den kommande läroplanens övergripande mål. Att tala om gemenskap och solidaritet samtidigt som skolan ger betyg som bygger på utslagning och konkurrens är helt oförenligt. Betygen måste bort. Det finns problem i skolan i dag. En del av de problemen har förmodligen sina orsaker i skolans sätt att fungera — i undervisningens form och innehåll och i de konflikter som alltid uppstår i en auktoritär organisation under vissa förhållanden. Men det är väsentligt att ha klart för sig att de viktigaste orsakerna till vissa missförhållanden i skolan ligger utanför skolan själv. De skulle således ha uppstått oavsett det reformarbete som har lagts ner på skolan under de två senaste decennierna. Men utan detta reformarbete skulle bristerna i dag ha varit avsevärt större. När moderaterna därför använder sig av vad de kallar normupplösning, disciplinproblem, dålig kunskapsförmedling och annat för att attackera skolreformerna, bortser de medvetet från väsentliga problem och förlägger hela problematiken inom skolan. Kärnan i moderaternas reaktionära offensiv är att skolan måste återuppliva de fasta normerna. Vilka normer är det då man avser? Ja, om man får dra några slutsatser av moderaternas övriga förslag, som bl.a. går ut på att stärka religionens, dvs. kristendomens ställning i skolan, så handlar det om de gamla lutherska moralreglerna: Du skall arbeta i ditt anletes svett och tjäna Gud och överheten. Den förtryckarmoralen kommer i varje fall vi kommunister att fortsätta att bekämpa som vi alltid har gjort. Däremot, herr talman, deltar vi gärna i ett arbete som syftar till att på ett konstruktivt sätt förbättra skolan och de förhållanden utanför skolan som påverkar barns och ungdomars situation. Vi deltar också gärna när det gäller att bekämpa den kommersiella ideologiproduktion som ofta brukar kallas skräpkultur och som hämningslöst sprider fascistisk och rasistisk propaganda, som förhärligar våld och fysisk styrka och som sprider förakt för det som i denna ideologi betecknas som svaghet. Vpk anser att det måste komma till stånd en genomgripande politisk diskussion om skolans målsättningar och innehåll. Reformarbetet har hittills stannat alltför mycket på en organisatorisk nivå. Vi kommunister har i och för sig stött detta reformarbete, men mycket återstår att diskutera om när det gäller målsättningar och innehåll i skolarbetet. I själva verket är kravet på grundskolans genomförande ett krav som har framförts av oss sedan lång tid tillbaka och under hela det kommunistiska partiets historia. Vi har också sett förändringen av skolan som ett led i arbetarklassens kamp för ett nytt och bättre samhälle. Men vi har också alltid insett, att kampen för att bryta den borgerliga hegemonin över skolan aldrig bara kan vara en organisatorisk fråga. Det är framför allt en fråga om ideologi och därmed handlar det också om innehållet i undervisningen. Av den anledningen vänder vi oss mot, att de politiska instanserna nöjer sig med att bestämma organisationen och att uttala vaga målsättningar för att sedan överlämna åt byråkrater att bestämma om resten. Herr talman!

Herr talman! Vad först beträffar betygen avfärdas dessa i propositionen och i utskottets betänkande såsom viktig informationskälla för föräldrarna och eleverna liksom också deras påstådda funktion såsom motiverande i skolarbetet. Det som finns kvar är urvalsfunktionen, och därvidlag sägs att man skall försöka finna andra urvalskriterier än betyg. Statsrådet har uttalat bl.a. följande: ”Därmed finns det inte nu grund för att ta bort betygen i grundskolan. Innan detta kan ske är det nödvändigt med en fortsatt utvecklingsoch försöksverksamhet” med betygsfri intagning i gymnasieskolan. Det heter vidare: ”Med ett positivt resultat av försöksverksamheten blir det möjligt för riksdagen att senare besluta om att avveckla betygsättningen i grundskolan.” Detta innebär detsamma som vad vi har sagt, nämligen att man inriktar arbetet på att avveckla betygen i grundskolan. Innan man kan fatta beslut om att betygen skall avvecklas måste dock den nämnda försöksverksamheten ge positivt resultat. Jag är därför nöjd med dessa skrivningar och hoppas, att övergångstiden med betyg i årskurserna 8 och 9 skall bli så kort som möjlig. Beträffande tillvalen är det främst av praktiska skäl som vi menar att det blir mycket svårt med betyg. Det bör inte — som Linnea Hörlén gjorde gällande — uppfattas så att kurserna betraktas som mindre viktiga därför att betyg inte ges. Betyg sätts inte för att markera att ett ämne är viktigt eller att vissa stadier är viktiga. Att vi har kommit fram till att det är svårt att använda betyg i tillvalssektorn beror på den mycket praktiska frågan att det blir svårt att jämföra olika kurser, eftersom kursuppläggningen kommer att vara mycket fri inom tillvalssektorn. Det kommer att vara svårt att klara jämförbarheten med betyg i tillvalssektorn. Till frågan om resurserna vill jag bara säga: Ja, fram till 1982/1983 tycks det gå bra att satsa 300 milj.kr. Men att skolan nu har problem och nu redan till hösten behöver resurser, det är de borgerliga inte med på, av statsfinansiella skäl sägs det. Men detta tycks inte gälla några år framöver. Det verkar i någon mån som om man tänkte: Efter oss syndafloden. När man samtidigt, som jag tidigare påpekade, är beredd att lägga så mycket pengar på att nyutrusta lektionssalar för hemkunskap på mellanstadiet, blir jag något förundrad över den prioritering som de borgerliga partierna gör. Skolans arbetsmiljö behöver förbättras och det redan nu!

Herr talman! Jag är mycket förvånad och även ledsen över att vpkmotionerna inte i något sammanhang har tagits upp av utskottets företrädare i någon form av kommentar. Jag tycker det är allvarligt med tanke på de problem som skolan har i dag. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman: Varför ökar utslagningen i både förskola och skola i dag? Många utredningar och undersökningar visar det. Jag tror att man måste titta på den verklighet som eleverna och deras föräldrar lever i. Jag skulle också vilja fråga ifall man här i kammaren tror att man kan lösa skolans s.k. problem med åtgärder bara inom skolan. Jag har hört från socialdemokraterna att man begränsar sig till det. Jag skulle vilja veta om utskottet har diskuterat någonting, om utskottet inte ser utanför skolan på något vis och ser till den verklighet som eleverna och deras föräldrar lever i; sambandet mellan olika elevers olika erfarenheter och upplevelser. Skolan har ju ett direkt samband med den verklighet som finns utanför skolan. För att ta ett exempel från min egen kommun: Vilken verklighet möter t.ex. barnen som bor i västra Flemingsberg, där 80 96 av barnen på lågstadiet är invandrarbarn, fördelade på 20 olika språknationer? Vilken verklighet är det som barnen i andra klass på ett fritidshem i Vårby gård lever i, som ännu inte har slutat att kissa på sig och där man inte får någon kontakt med föräldrar? Vilken verklighet är det som möter eleverna utanför skolan och vilka åtgärder har utskottet att föreslå för att komma till rätta med de problemen? Sedan vill jag också något beröra frågan om religionsundervisningen, eftersom den har kommit upp i diskussionen här. Vpk föreslår att religionskunskap utgår ur skolans verksamhet. Vi menar att det är tid att helt sekularisera grundskolan. Vi går alltså emot de krav som lagts fram från moderat håll att förstärka religionens ställning i skolan. Man skulle göra tvärtom, menar vi i vpk.

Herr talman! Linnea Hörléns resonemang om betygen i tillvalssektorn innehöll allmänna funderingar om betyg som knappast stämmer överens med vare sig propositionens eller utskottsbetänkandets allmänna syn på betygen, men det där får väl Linnea Hörlén klara ut med sig själv. Angående resurserna handlar vårt förslag om att man redan nu skall göra insatser för att förbättra arbetsmiljön i skolan. Vi kan inte förstå vad det kan vara för fel att göra det redan till det läsår som skall börja till hösten och varför man måste vänta till 1982/83 på de stora resurssatsningarna. Det kan inte vara så att statsfinansiella skäl gäller i väldigt stor utsträckning det ena budgetåret men inte alls det andra budgetåret. Jag har en känsla av att det har gått prestige i frågan och att det enbart är av prestigeskäl som de borgerliga inte vill ansluta sig till det socialdemokratiska förslaget. Jag beklagar detta därför att jag anser att skolan behöver förstärkning i form av flera vuxna redan nästa budgetår.
Herr talman! Linnea Hörlén säger att de problem när det gäller utslagningen i förskola och skola som jag tar upp har samband med saker som händer utanför skolan. Jag tycker att det är ett märkligt synsätt — det verkar som om utskottet trodde att skolan existerade i ett tomrum utanför det övriga samhället. Det är märkligt att man inte ser sambandet för eleverna mellan det som sker inom skolan och det som sker utanför skolan. Det allvarligaste i diskussionen om läroplanen i propositionen och i utskottsbetänkandet är den totala avsaknaden av den samhällsanalys som behövs för att man skall få en skola som fungerar bättre och som bättre tillvaratar arbetarklassens barn. Den samhällsanalysen saknas nära nog helt. Det understryks också av det sätt på vilket utskottets talesman här diskuterar den frågan.

Herr talman! Inläggen från ledamöterna av utbildningsutskottet bestyrker intrycket att det finns en bred samling kring de huvudprinciper som förslaget till ny läroplan för grundskolan bygger på. Jag kan på den punkten helt instämma i vad Claes Elmstedt sagt flera gånger under debatten. Som jag sade tidigare tror jag att en sådan samling är viktig. Politiska partier och fackliga organisationer kommer att stå bakom den nya läroplanen när den skall börja omsättas i praktiken. Jag ser detta som ett viktigt bidrag till den arbetsro i skolan som särskilt lärarna ofta efterlyser. Med hänsyn till denna enighet kan jag nöja mig med bara ett par kommentarer till utskottets ledamöter. Lena Hjelm-Wallén berörde i sitt anförande vad utskottet skriver om resursfördelningen. Jag har noga läst vad där står och kan inte finna annat än att det helt överensstämmer med vad som sägs i propositionen. De grundläggande reglerna för resursanvändningen lades fast i SIA beslutet och i beslutet om det nya statsbidragssystemet. Någon förändring av de reglerna föreslås inte i propositionen. Däremot redovisar vi hur vi räknat fram resurstillskottet. Det innebär inte att man binder resursanvändningen ute i kommunerna. Men, herr talman, mot bakgrund av den enighet om skolans kunskapsförmedlande uppgift som demonstreras i den här debatten vore det underligt om man inte vid resursanvändningen beaktade behovet av ökad satsning på grundläggande färdighetsträning på olika stadier i skolan. Detta hartrots allt varit en del av det bärande motivet för en del av det resurstillskott som regeringen föreslår och utskottet tillstyrker. Ove Nordstrandh tog upp frågan om sambandet grundskola-gymnasieskola. Den förändring som vi föreslår är, som jag sade i mitt anförande, enligt vår uppfattning en förutsättning för det friare studievalet. Om man på moderat håll har en annan mening beklagar jag det. Det innebär nämligen att man skulle vara beredd att skapa faktiska återvändsgränder i grundskolan, och jag trodde att det sedan länge rådde enighet om att det är något som bör undvikas. Grundskolan skall utformas utifrån sina egna villkor och sina egna förutsättningar, inte styras av kraven från efterföljande skolformer. Det är vår utgångspunkt, och vi tror att det är möjligt att åstadkomma detta utan att man får de negativa effekter som målas upp i den moderata partimotionen och som Ove Nordstrandh här talade om. I propositionen pekar vi på ett antal åtgärder som bör vidtas för att undvika att det slopade kravet på särskild kurs i matematik och engelska för tillträde till vissa linjer i gymnasieskolan skall vålla problem på dessa linjer. Jag menar tvärtom att den friare ställningen för både grundoch gymnasieskolan kan innebära något positivt för kvaliteten också i gymnasieskolan. Låt mig erinra om att vi i propositionen aviserar en översyn av språkprogrammet i gymnasieskolan. Mycket talar för att en sådan översyn kan leda fram till en bättre språkutbildning än vi nu har. Jag tror att Ove Nordstrandh och jag kan vara överens om att det är angeläget. Därmed borde man från moderat håll kunna ansluta sig till propositionen i den delen. Bara en sak till, som delvis hänger samman med detta: Ove Nordstrandh tog upp frågan om ämnena fysik och kemi. När jag säger att den nya inriktningen bör betyda en orientering bort från traditionellt stoff, främst i fysik och kemi, och att åtskilliga läromedel har en besvärande ämnescentrering, brist på utblickar och en hög abstraktionsnivå menar jag givetvis inte att man i undervisningen skall avstå från att ge nödvändiga grundläggande faktakunskaper i t.ex. fysik och kemi. Men om man verkligen vill stimulera intresset för naturkunskap, måste skolan sätta in de enskilda ämnena i praktisk tillämpning i samhället. Undervisningen måste förnyas på ett sådant sätt att eleverna upptäcker att kunskaper i naturkunskap och teknik behövs för att man skall kunna fungera i dagens samhälle. Därmed tror jag att man lagt den bästa grunden för fortsatta studier inom de ämnesområdena i gymnasieskolan.

Herr talman! Jag tänker bara ta upp det som statsrådet Rodhe direkt vände sig till mig om, nämligen den resursfördelning som finns angiven i propositionen och som vi i utskottet i enighet har vänt oss emot. Det är mycket svårt att utläsa om det som anförs om resursfördelningen enbart är en olycklig utformning av flera sidors text i propositionen eller om det rör sig om en medveten flört med vissa lärargrupper. Applåderna från lärargrupperna har i varje fall inte uteblivit, och jag har inte sett att folkpartiregeringen på något vis försökt korrigera den bild som man i lärarkretsar har skapat sig. Folkpartiregeringen har inte försökt tala om att man inte avser en centralreglering av resurserna med styrning til! vissa ämnen el'er vissa lärargrupper. Regeringen försöker alltså sitta på två stolar samtidigt. Man vill både framstå som alla goda gåvors givare till vissa lärargrupper och som förkämpe för lokal beslutsrätt. Men detta höll inte vid utskottsbehandlingen. Folkpartiets försök att sitta på två stolar fick till resultat att man föll mitt emellan dem.
Herr talman! Jag tror fortfarande, fru skolminister, att det är olyckligt att helt avskärma grundskolan från gymnasiet. Grundskolan skall väl ändå även i fortsättningen förbereda för fortsatta studier i en eller annan form. Det gäller naturligtvis både gymnasiet och andra studieformer.

Man måste alltså lära sig de fysikaliska och kemiska sammanhangen,t.o.m. formler och liknande. Detta får inte komma på efterkälken genom tal om att det hela skall in i ett större sammanhang. Här är det fråga om att helt enkelt lära sig, att åter och åter lära så gott man kan.

Herr talman! Först vill jag ta upp vad Lena Hjelm-Wallén hade att säga om vår skrivning om resurserna och resursanvändningen. Jag tycker att det skall till en mycket illvillig läsning av vad vi har skrivit i propositionen för att man skall kunna tyda det så som Lena Hjelm-Wallén gör och som man också kan spåra i utskottets skrivning. Vi har givetvis inte avsett någon styrning — det skulle vara emot statsbidragsreglerna. Detta är ett sätt att beräkna resurserna för grundskolan, och då måste man utgå från vissa veckotimpriser. Man måste alltså göra ett räkneexempel för att kunna demonstrera vad det är fråga om. Sedan vill jag naturligtvis också understryka betydelsen av att dessa pengar i sin huvuddel dock går till att förstärka den träning av basfärdigheter som vi alla gemensamt ser som en huvudsak inom hela detta läroplansförslag och det läroplansbeslut som i dag skall fattas. Det förefaller svårt för Ove Nordstrandh och mig att finna en gemensam grund att stå på när det gäller frågan om gymnasiet och grundskolan. Delvis tror jag det beror på skillnader i formuleringar men möjligen också på olikheter i uppfattning. Min bestämda uppfattning är att studierna i gymnasieskolan inte kommer att bli lidande. Det kan vara befriande för många elever att inte behöva bestämma sig för tidigt. Under de rörliga år då de går i högstadiet skall de få möjligheter att utvecklas, att finna sig själva och då inte behöva känna sig bundna av eller intockade i en återvändsgränd utan frihet att välja. Skolan skall ha resurser, inte minst under sista grundskoleåret och i början av gymnasieskolan, för att fylla i de luckor som eventuellt kan ha uppstått. När det gäller fysik och kemi vill jag bara påminna om att det har varit och är ett av våra stora bekymmer att alltför få elever finner vägen till naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Vi kan möjligen spåra en liten ljusning på det området i årets antal ansökningar till dessa linjer, men jag tror — det har också underbyggts av undersökningar som gjorts — att en viktig orsak till det hittillsvarande förhållandet är att man upplevt undervisningen som alltför teoretisk med alltför liten anknytning till praktiska erfarenheter. Det är min övertygelse att man efter de vägar som vi har antytt skall kunna finna möjligheter att — utan att eftersätta kvaliteten — på ett annat sätt än hittills förankra kunskaper i dessa ämnen i elevernas erfarenhetsvärld, inte minst därigenom att man förstärker undervisningen i dessa ämnen på lägre stadier. Man förankrar då ämnena i elevernas egen erfarenhetsvärld och i samhället runt omkring. Jag tror ändå inte att pluggande och åter pluggande av formler är det allena saliggörande.
Herr talman! Det är bra med extra resurser att förstärka baskunskapsundervisningen med. Vi tycker att dessa förstärkningsresurser borde kunna tas fram redan tidigare än en bit in på 1980-talet. Men det är på det lokala planet de skall fördelas för att det skall göras på det mest effektiva sättet, dvs. så att de förstärker undervisningen särskilt för de svaga eleverna. Jag är inte illvillig i min tolkning av vad som står i propositionen. I så fall skulle jag knappast ha fått med mig företrädare för alla partier i utbildningsutskottet. Folkpartisterna reserverar sig inte heller. Det fanns i propositionen alltså —-om jag är snäll nu då —en oklarhet av stort mått. Denna oklarhet har av lärarorganisationerna tolkats så att man kan förhandla sig till pengar till vissa lärargrupper. Det är därför utskottet med stort allvar uttalar att utbildningens kvalitet avgörs i politiska former. Det är inte en förhandlingsfråga. Här har alltså folkpartiet låtit pennan slinta, medvetet eller omedvetet.
Herr talman! Jag kan inte komma ifrån att grundläggande insikter i alla ämnen men speciellt i de två vi nu diskuterar — fysik och kemi — är absolut nödvändiga för den fortsatta förståelsen av sammanhangen i natur, miljö och teknik, som jag redan har sagt. Att tala om att det skulle vara snudd på specialistutbildning att ge grundläggande insikter i dessa ämnen, som det antyds i propositionen, tycker jag är en liten aning oroväckande. Det syftar jag faktiskt inte på något sätt till med mitt pläderande för dessa grundläggande insikter. Har man inte de grundläggande insikterna fortsätter inte intresset för studier i de här ämnena, som vi eftersträvar att så många som möjligt skall ägna sig åt. Det är kanske ett mödosamt arbete i skolan —jag har själv upplevt det — men det ger avkastning.

Herr talman! Först några ord till Lena Hjelm-Wallén. Om det som har skrivits i propositionen skulle ha missuppfattats av lärarorganisationerna kan jag inte gärna göras ansvarig för det.

En medelväg bör kunna finnas. Det är den vi försöker ge uttryck för. Det gäller att bygga upp de ämneskunskaper som behövs för att fungera i det dagliga livet i vårt komplicerade samhälle. Herr talman! Jag har fattat det så att jag nu direkt kan övergå till att svara på den interpellation som Åke Gillström ställt till mig. Åke Gillström har i sin interpellation ställt följande frågor till mig: friare användning av desamma. När det gäller förstärkningsresursen och fördelningen av denna bör enligt riksdagens beslut centralt bindande regler ej utfärdas, eftersom det skulle strida mot reformens syfte. På de centrala organen bör i stället ankomma att bestämma målen för verksamheten och att ge råd och hjälp för att man lokalt skall kunna uppnå dessa mål. Specialundervisning anordnas inom arbetsenhet eller klass och, för elever med uttalade svårigheter, i särskild undervisningsgrupp. När det gäller undervisning i klass eller arbetsenhet är det — som framgår av riksdagsbesluten —-angeläget att sträva efter största möjliga integration av speciallärarnas insatser med de övriga lärarnas arbete i klassen eller arbetsenheten. Grundtanken bör således vara att även de svaga eleverna är kvar i sin normala miljö under skoldagen. Detta utesluter självfallet inte att speciallärare under kortare tid tar hand om några elever i grupprum för att arbeta särskilt med vissa moment i de olika ämnena. Åke Gillström har i interpellationen hänvisat till att riksrevisionsverket i en rapport påtalat att fördelningen av förstärkningsresursen ingalunda fått den behovsorientering som beslutet innebar. Han har vidare uttryckt att ”stark oro förmärkts över att specialundervisningens resurser försvinner, t.ex. till förmån för mindre klasser”. RRV:s rapport är en undersökning av förstärkningsresursens fördelning i kommuner i tre län. Undersökningstillfället var oktober 1978. RRV konstaterar sammanfattningsvis att undersökta kommuners fördelning av förstärkningsresursen inte nämnvärt förändrat föregående års fördelning av resurser vare sig med avseende på olika ändamål och verksamheter eller mellan olika rektorsområden. Varken den del av förstärkningsresursen som utgår direkt till kommunerna eller den del som fördelas av länsskolnämnderna har i nämnvärd utsträckning fördelats på ett behovsorienterat sätt — resursen har fördelats påfallande jämnt mellan kommunerna inom länen och mellan rektorsområdena inom kommunerna. Det primära syftet med fördelningen — att elever med skolsvårigheter i högre grad än tidigare skulle kompenseras resursmässigt — förefaller enligt RRV inte ha tillgodosetts. Beträffande RRV:s undersökning är den begränsad till tre län, varav inget storstadslän. Dessutom kom riksdagsbeslutet om det nya statsbidragssystemet så sent under våren 1978 att kommunerna inte hade någon större möjlighet att inför läsåret 1978/79 göra mer omfattande förändringar i sina traditionella planeringsmodeller. Det är därför enligt min mening tveksamt om man skall dra långtgående slutsatser av resultat från en så begränsad undersökning. Skolöverstyrelsen har i uppdrag att utvärdera statsbidragssystemet samt att redovisa erfarenheterna därav i samband med den årliga anslagsframställningen. Enligt vad jag erfarit har SÖ för avsikt att under hösten 1979 påbörja en undersökning av bl.a. förstärkningsresursens användning. När det gäller fördelningen av förstärkningsresursen vill jag framhålla att det är av största vikt att denna fördelning sker med utgångspunkt i elevernas behov. Detta utesluter dock inte att man vidtar generella åtgärder, som en minskning av undervisningsgruppernas storlek, om skäl härför finns. Det är dock av största vikt att den återstående delen av förstärkningsresursen är tillräckligt stor för att täcka de behov som kan finnas av speciella insatser för elever med särskilda svårigheter. Denna syn på fördelningen av förstärkningsresursen har också uttryckts i utbildningsutskottets betänkande 1975/ 76:30. När det gäller Åke Gillströms fråga om regeringen avser att lägga förslag om en avveckling av speciallärartjänsterna är mitt svar att detta inte är aktuellt. Jag vill erinra om vad som anfördes i SIA propositionen att det är viktigt att lärare med specialpedagogisk utbildning med sin utbildning och erfarenhet ingår i arbetslaget. Beträffande Åke Gillströms tredje fråga om speciallärarlinjen vill jag framhålla följande. Utbildningen på gren 1 utökades kraftigt under budgetåret 1975/76 med ca 50 96 till 936 utbildningsplatser. Denna kapacitet har behållits oförändrad. Bristen på behöriga speciallärare varierar kraftigt mellan olika kommuner. Jag har därför sett det naturligt att i första hand inrikta ökningen av utbildningskapaciteten på den kategori icke specialutbildade lärare som redan tjänstgör inom specialundervisningen. Jag föreslog därför i budgetpropositionen (prop. 1978 80. Denna utbildning är avsedd för obehöriga speciallärare i grundskolan som tjänstgjort minst tre år som sådan lärare. För att motverka den skillnad som föreligger beträffande tillgången på behöriga speciallärare mellan olika kommuner i landet har regeringen vidare i februari 1979 föreskrivit att hänsyn skall tas till det lokala behovet av speciallärare vid fördelningen av antagningsplatserna till den reguljära utbildningen på gren 1. När det gäller dimensioneringen av speciallärarlinjen i övrigt föreslog jag vidare i budgetpropositionen en ökning av talpedagogutbildningen på gren 2 med 4 platser och en ökning av gren 3 med 18 platser fr.o.m. läsåret 1979 79:33, rskr 1978/79:273). När det sedan gäller innehållet i kursplanerna för speciallärarutbildningen är det en fråga som bör bevakas av universitetsoch högskoleämbetet och berörda linjenämnder. Enligt högskoleförordningen fastställer UHÄ utbildningsplan för linjen. Vid varje läroanstalt som anordnar linjen skali vidare finnas en lokal plan. Lokal plan samt kursplan fastställs av linjenämnden. Ansvaret för detaljutformningen av utbildningen vilar således på ansvarig linjenämnd vid den lokala högskolan. Under den nya högskolans första år har — helt naturligt — den nya planeringsordningen inneburit vissa oklarheter och svårigheter. Åke Gillströms påpekande av svagheter i speciallärarutbildningen torde i första hand ha sin grund i sådana brister i utbildningsplaneringen som har att göra med övergången till en ny planeringsordning. Det är UHÄ:s uppgift att följa utbildningen och vidta nödvändiga planeringsåtgärder. Enligt vad jag erfarit följer UHÄ noga utvecklingen, bl.a. genom besök vid berörda högskolor och i konferenser med olika grupper av ansvarig personal. Med tanke på den centrala roll som specialundervisningen spelar i skolan vill jag understryka att det är nödvändigt att ställa höga krav på speciallärarutbildningen och att utbildningen ges ett sådant innehåll som är relevant för de framtida läraruppgifterna.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Rodhe för svaret. I förra veckan fick jag svar beträffande sjukhusundervisningen och kunde då konstatera att det var ett mycket bra svar, och jag hade inga kommentarer att göra. Jag är ledsen över att behöva säga att jag denna gång har fått ett mycket torftigt svar — det är mest brödtext av informativ karaktär och av mycket allmän art. Samma slags allmänna text är det om riksrevisionsverket, direkt tagen ur rapporten eller möjligen citerat i andra hand ur min egen motion. Något sådant borde alltså inte ha förekommit i svaret. Frågar man om en regerings policy vill man inte ha långa citat ur välkända källor som svar. Statsrådet poängterar i svaret: ”När det gäller fördelningen av förstärkningsresursen vill jag framhålla att det är av största vikt att denna fördelning sker med utgångspunkt i elevernas behov. Detta utesluter dock inte att man vidtar generella åtgärder som en minskning av undervisningsgruppernas storlek, om skäl härför finns. Det är dock av största vikt att den återstående delen av förstärkningsresursen är tillräckligt stor för att täcka de behov som kan finnas av speciella insatser för elever med särskilda svårigheter. Denna syn på fördelningen av förstärkningsresursen har också uttryckts i utbildningsutskottets betänkande 1975/ 16:30.” Jag tycker att det borde vara en större angelägenhet för statsrådet Rodhe att hålla reda på vad hon själv säger än att hålla reda på vad utbildningsutskottet säger. Det står nämligen på följande sätt i propositionen: ”Vid fördelningen av skolans lärarinsatser skall man då främst söka tillgodose dessa elevers behov innan resurserna används för andra ändamål.” Vilket menar nu Birgit Rodhe? Och vad är i så fall en ”tillräckligt stor” förstärkningsresurs, om Birgit Rodhes svar är att man först skall fördela resurserna för generella åtgärder som en minskning av undervisningsgruppernas storlek och sedan se om det blir något över åt de elever som har svårigheter? Sammanfattningsvis vill jag beträffande fråga 1 framhålla att jag inte har fått något svar på den frågan. Har den folkpartistiska regeringen ingen policy när det gäller utbildning av handikappade elever? Jag förstår att regeringen helt enkelt inte kunde ställa upp på den i interpellationen nämnda speciallärarstämman. Det fanns ingen policy att redovisa. Beträffande fråga 2 fick jag häromdagen ett brev som jag skall återge helt kortfattat. Där står: ”I Sverige utbildas årligen ca 1 000 speciallärare. Enligt rapporter utifrån fältet får dessa speciallärare allt svårare att definiera sina roller i arbetet med barn med särskilda behov av stöd, hjälp och stimulans. Speciallärarna känner sig ensamma, otrygga och oklara över vad skolan vill använda dem till. Det är beklagligt att få uppleva att en yrkeskår, som i många år kännetecknats av professionalism, i dag känner sig obehövlig.” Birgit Rodhes svar också på denna fråga är mycket vacklande — att ”förslag om en avveckling av speciallärartjänsterna ——-— inte är aktuellt”. Kan Birgit Rodhe inte svara ja eller nej på frågan för att lugna några tusen utbildade speciallärare? Om det inte är aktuellt i dag, finns det tydligen i alla fall planer som går i denna riktning. Då tycker jag att statsrådet i alla fall skall redovisa dem vid detta tillfälle. Det kanske är sista chansen att göra det inför riksdagen. Till detta skall läggas frågan: Följs förordningen från maj 1978 om inrättande av speciallärartjänster? Den förordningen tillkom på förslag av en borgerlig regering. När kommer ett förslag om utvidgning av det antal platser som statsrådet hänvisar till och som socialdemokraterna genomförde 1975/ 76? Sedan dess har ingen utvidgning skett av gren 1. På den tredje frågan har jag däremot fått ett acceptabelt svar. Jag hoppas att statsrådet noga följer utvecklingen på denna punkt. Jag förutsätter att UHÄ verkligen besöker speciallärarlinjerna och hjälper till med att bekämpa den förvirrande pedagogik som en del lärarutbildare sprider. Jag tackar för svaret, men jag hoppas att Birgit Rodhe vill återkomma till frågorna 1 och 2, som inte har fått godtagbara svar. Fråga 1 saknar helt svar. Jag skall därmed övergå till läroplansbehandlingen. Läroplanspropositionen har tillkommit i stor brådska, därtill med alltför kort remisstid för SÖ-förslaget. Redan den 9 november i höstas krävde jag i en fråga en utökning av remisstiden på samma sätt som några år tidigare skedde med SIA-förslaget, då den socialdemokratiska regeringen lyssnade till remissinstanserna och gick med på ett halvt års förlängning. Statsrådet Rodhe kunde i talarstolen inte gå med på detta och inte ens ange när hon avsåg att framlägga proposition i ärendet beroende på den långa tid som behövdes för remissläsning. Två dagar senare steg hon upp vid folkpartiets landsmöte och tillkännagav att det skulle komma en proposition under hösten 1979. Kort tid därefter hade hon ändrat sig igen, och i början på april fanns propositionen 180 på våra bord. Säga vad man vill om att vara kluven, men snabba ryck är det onekligen i detta regeringsparti. Vissa avsnitt visar emellertid att alltför snabba ryck ger sviter i texten. Utskottsarbetet har rättat till många av dessa svagheter. På en punkt är dock den folkpartistiska regeringen alldeles för ointresserad: insatserna för att bättre anpassa undervisningen till de elever som har skolsvårigheter kommer mereller mindre i skymundan. Jag vill ändå betona att det i första hand var för deras skull som SIA-utredningen en gång gjordes. När det gäller statsbidragssystemet var ju avsikten att decentraliseringen skulle medverka till att göra det lättare att rätta resurserna efter behoven. Det är i detta avseende jag menar att elever med svårigheter bör ges större chanser än tidigare att få sina behov tillgodosedda. Det har också varit beslutsfattarnas avsikter, vilket poängteras på flera ställen både i SIA-propositionen och i utskottsbetänkandet, som blev riksdagsbeslut. I sammanhanget bör ihågkommas att beslutet togs i den s.k. jämviktsriksdagen, där många av besluten utgör kompromisser av ibland tvivelaktigt värde, eftersom kompromisserna för undvikande av lottning ger utrymme för vida tolkningar. Riksdagens beslut på denna punkt är därvid ett bra exempel. Det blir alltså möjligt att använda en större del än vad som i förarbetena avsågs till t.ex. generell sänkning av elevantalet i klasserna. Det hela kommer alltså ytterst att vila på hur man tror att elever med skolsvårigheter bäst hjälpes. Eftersom vi trots eftersläpning i utbildningen har en speciallärarkår som utbildats att metodiskt hjälpa elever med fysiska och psykiska handikapp, så utgår i varje fall jag ifrån att kommunerna nu vidgar möjligheterna till insatser för dessa. Det är därför intressant att ta del av riksrevisionsverkets rapport om hur förstärkningsresursen fördelats i tre län. RRV-projektets syfte var dels att kartlägga åtgärder som kommuner och länsskolnämnder vidtagit med anledning av fördelningen av denna resurs, dels att bedöma om fördelningen av resurserna skett enligt statsmakternas intentioner och ”särskilt att de kommer de mest behövande eleverna till del”. Statsrådet har i sitt interpellationssvar varit inne på det. RRV konstaterar: ”Förutsättningarna att till nästa läsår åstadkomma en mer behovsorienterad fördelning av förstärkningsresursen bedöms som mycket begränsade — årets fördelning torde i hög grad bli normgivande för kommande års fördelning. Dessutom betecknas beredskapen att genomföra funktionella utvärderingar av förstärkningsresursens användning som i väsentliga avseenden bristfällig.” Detta sista konstaterande är oroande. På något vis är det anledning att ta initiativ för att få kommuner och länsskolnämnder att lägga ned mera arbete på en annan fördelning. Kommuner och länsskolnämnder måste stimuleras att bättre engagera sig till förmån för elever med skolsvårigheter. I annat fall har SIA-utredning under flera år med därpå följande beslut till stor del varit förgäves. Jag tar fasta på att utskottet delar min oro på denna punkt. Jag är glad att utskottet velat göra en så stark skrivning för att uppmärksamma lokala skolpolitiker på vikten av att ”främst söka tillgodose dessa elevers behov, innan resurserna används för andra ändamål”. Detta citat lånar jag från föredraganden, och detta kombinerat med att utskottet ”utgår ifrån att berörda myndigheter noggrant följer utvecklingen” bör utgöra en garanti för att de nu iakttagna snedfördelningarna i kommuner och länsskolnämnder omgående rättas till. En av de mera generella åtgärderna till förmån för elever med svårigheter är den anpassade studiegången. För folk som arbetat i specialundervisningen är dennå en utvidgning av åtgärder, som vi ofta tillämpade redan för flera år sedan. Det är glädjande att den vanliga undervisningen på punkt efter punkt försöker tillämpa specialpedagogikens erfarenheter. Men omsatt i ett större sammanhang finns anledning att bestämt varna för frestelserna att alltför lättvindigt get.ex. emotionellt och socialt störda elever anpassad studiegång. Rätt tillämpad, med en intresserad handledare och ett intimt samarbete mellan skolan och arbetsplatsen, är denna säkerligen en tillgång. Fel tillämpad och för tidigt kan den utgöra den direkta inkörsporten till utslagning ur samhällets gemenskap. Det är därför vi socialdemokrater tycker att utskottet borde ha anslutit sig till SIA-beslutet i denna del. Skolförordningens 5 kap. 51 § anger: Det är inte av brist på förtroende för rektor, som vi varnar för att delegera beslutanderätten. Erfarenheten säger mig att rektor ålägges ett alltför tungt ansvar och utsättes för ett lärartryck, som inte är bra för samarbetet. Vi anser följaktligen att om skolstyrelsen av någon anledning, t.ex. praktiska skäl, vill delegera denna rätt, så ligger elevvårdskonferensen närmast till. Skolstyrelsen bör bära ansvaret, så att centrala resurser utnyttjas för undervisning av dessa elever. Jag yrkar följaktligen bifall till reservationen 10. När det gäller ämnet religionskunskap gör sig utskottets majoritet skyldig till en klar inkonsekvens. Föredraganden liksom utskottet är helt överens om nödvändigheten av att integrera religionskunskapen med övriga orienteringsämnen. Men sedan går utskottets majoritet ändå med på befrielse från ämnet. Låt mig peka på några påtagliga exempel för att belysa detta. När man t.ex. behandlar just nu aktuella Iran, så är det helt omöjligt att belysa människornas levnadsförhållanden där utan att komma in på islam och denna religions enormt starka ställning i landet. När man berör u-landsproblematik i Indien så är det omöjligt att göra det utan att ta upp de religiösa förhållandena. Försök att spegla Italien utan att beröra katolicismen och påvemakten osv.! Det här betyder bara i klartext att det blir praktiskt omöjligt att befria några elever från religionskunskap, eftersom detta ämne är så intimt invävt i de övriga orienteringsämnena. Dessutom skall ämnet betraktas ur andra synvinklar än religiösa för att ge elever en orientering om alla religioner. Färre och färre elever har begärt befrielse: 1964 var det 1 592 och 1975 bara 180 i hela landet. Samtidigt har antalet behöriga till befrielse inom olika samfund ökat. Totalt var 1975 0,15 promille av alla elever i det svenska skolsystemet befriade! Den minskande andelen visar att samfunden själva börjar inse att religionskunskapen som ämne inte utgör något intrång i den egna religionen utan endast vill ge objektiv orientering om alla religioner. Därför är det omöjligt att fortsättningsvis befria elever från ämnet. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 16. Föredraganden har av någon anledning fäst sig vid det s.k. LÄSK projektet, när det gäller att finna kriterier för baskunskap i svenska. Men detta projekt är inte bra som underlag för ett ställningstagande om en s.k. årskurs 6-nivå, vilket också utskottet rättat till. Forskaren för själv fram mycket kritiska synpunkter på resultaten. Undersökningarna saknar statistiska signifikansprövningar och därmed sammanhängande analyser. Urvalet av försökspersoner uppfyller inte kraven på slumpmässighet. Den statistiska prövningen ersätts av en trovärdighetsbedömning. Testningarna av eleverna har skett under de allra sista dagarna före sommarlovet med risker för felkällor som därmed förknippas etc. Anknytningen till detta projekt ger då en del inkonsekvenser, när det gäller det diagnostiska material som SÖ skall utarbeta. Genom att man anknyter till ett relativt kriterium blir effekten — vilket f. ö. forskaren själv påpekar i sin rapport — att man beroende på provet kommer att få många eller få elever att ligga under kriteriet. Om gruppen förbättras som helhet absolut sett, kommer ju detta inte att märkas, eftersom årskurs 6-kriteriet är relativt. Andra mer tilltalande modeller finns som kan tillämpas för olika årskurser, och jag förutsätter att SÖ i det här beställningsarbetet väljer bästa möjliga modell och att ett diagnostiskt prov inte får bli för styrande. Vår partimotion har emellertid fått utskottet på bättre tankar när det gäller tidpunkten för insättande av färdighetsträningen, och det är en fin början. På samma sätt har utskottet också enligt vår motion vidgat baskunskapsoch färdighetsbegreppet. När det gäller frågan om fördelning av huvudmomenten på stadier har föredraganden inte följt SÖ:s förslag om gemensamma moment för de tre stadierna. Dessutom tycker flertalet remissinstanser att det är ett bra förslag. Föredraganden och utskottets majoritet intresseras inte av de fördelar som kan vinnas för elever som har svårigheter. Kunskapen om enskilda elevers utveckling finns lokalt och ger bättre underlag för en lokal stadieövergripande planering av undervisningen, så den passar den enskilde elevens intressen och behov. Man får också den nödvändiga samverkan mellan stadierna. Konkret uttryckt ger det den fysiskt, psykiskt eller socialt handikappade möjlighet att ta itu med huvudmomentens innehåll, då beredskapen finns. Det kan betyda att vad vanliga elever lär sig i årskurs 5 kommer först i årskurs 7 för den handikappade. Därmed kunde man också slippa läroböcker med årskurs angiven på omslaget, något som givetvis är irriterande och förnedrande i t.ex. det relaterade fallet. Det är alltså precis tvärtemot vad propositionen citerar ur remisserna: läromedlen blir mindre styrande än i dag! Alla de svårigheter som uppstår vid stadieövergångarna undvikes också. Till förmån för elever med skolsvårigheter ber jag att få yrka bifall till reservation nr 18, mot vilken utskottets majoritet saknar egen argumentation. Vi noterar med tillfredsställelse att utskottet anslutit sig till vår syn på hemuppgifter. Enligt Lgr 69 var hemuppgifterna i största möjliga utsträckning frivilliga. Den rekommendationen skall ses i anslutning till den satsning på studieteknik som poängterades i denna läroplan. Nu menar föredraganden att hemuppgifter utgör en del av skolans arbetssätt. Däremot tar propositionen ingen hänsyn till de varierande förutsättningar elever har att klara sina hemuppgifter. Vi tycker att det är en viktig bedömning att göra, innan man automatiskt delar ut hemuppgifter. Vi menar också att hemuppgifterna inte behöver vara de traditionella utan vidgas till undersökningar, t.ex. i hemtrakten. På så vis kan man ytterligare förstärka möjligheterna till grupparbete och goda grupprelationer. När det gäller betygsättningen i grundskolan, som Lena Hjelm-Wallén tagit upp i sitt anförande, vill jag komplettera med några synpunkter på de s.k.asteriskbetygen, som vi socialdemokrater anser vara helt överflödiga. Jag framförde den synpunkten i en interpellationsdebatt den 18 januari i år, och trots att skolöverstyrelsen virrigt nog kom med tre olika författningstexter inom loppet av två månader så har inget i sak förändrats. Två omständigheter gäller fortfarande: 1. Gruppen utvecklingshämmade kan inte särskiljas längre med nu gällande uttagningsförfarande, och följaktligen vet man inte vem som bör ha asteriskbetyg. 2. Asteriskbetygen upplevs som diskriminerande av f. d. elever som i sitt slutbetyg har asterisker. Med nuvarande brist på kategorisering får långt flera elever detta diskriminerande betyg än den lilla grupp som de tillkom för. Det intressanta med förslaget är att föredraganden inte nämner asteriskbetygen.

Det är tråkigt att behöva säga det, men i tur och ordning har nu skolöverstyrelsen, statsrådet Rodhe och utskottets majoritet i ord visat att de inte vet vad de talar om. Jag yrkar bifall till reservation nr 21. Det är vid intagning till gymnasieskolan viktigare att dessa elever får en mer omfattande behandling i intagningsnämnden, föregången av en förstärkt studieoch yrkesorientering. Med denna fina kombination behövs inga särskilda betyg av diskriminerande art. Däremot tycker vi nog att det är viktigt — speciellt i dessa fall — att intagningsnämnden har rätt sammansättning. Vi menar att lekmannainslaget bör förstärkas precis som BU 73 föreslog för att ge bättre kunskap och erfarenhet från arbetsmarknaden, och då särskilt för elever som har speciella behov. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 25; Slutligen, herr talman, hälsar vi med tillfredsställelse att utskottet ställt upp på våra synpunkter om fortbildningen. En övergripande översyn av alla varierande former av fortbildning är nu en mycket viktig uppgift. Det är beklagligt att regeringen inte förstått detta och heller inte lagt något förslag. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 10, 16, 18, 21 och 25.

Herr talman! Jag kommer att hålla mig helt till den del av Åke Gillströms anförande som berörde mitt svar på interpellationen och överlåter givetvis åt utskottets ledamöter att bemöta övriga frågor och synpunkter. Låt mig först kommentera det som Åke Gillström sade om remisstiden för SÖ:s läroplansförslag. Jag undrar om vare sig i Åke Gillström eller någon tycker att vi skulle ha varit i en bättre situation, om vi hade fått en förlängd remisstid och därmed missat alla chanser att få fram ett beslut om en ny läroplan i dag. Jag själv var på den punkten på det klara med att det var angeläget att få remissvaren, som vid det laget var i stort sett färdigskrivna ide flesta sammanhang. Vi behöver inte fortsätta den diskussionen; jag ville kommentera detta för att det inte skulle stå alldeles oemotsagt. Någon kluvenhet kände jag inte senare. Jag lärde bara av verkligheten, så som Lena Hjelm-Wallén här har undervisat oss om att man bör göra — och det instämmer jag hjärtligt i. Vi såg att det fanns en möjlighet att på grundval av remissvaren, som vi grundligt men mycket snabbt läste, utforma ett förslag som skulle kunna framläggas för riksdagen vid sådan tidpunkt att det skulle kunna bli underlag för beslut, vilket ju sker här i dag. Sedan gäller det alltså mina svar på interpellationsfrågorna.

Det är alldeles klart — det har uttalats och det står vi helt bakom -— att elever med svårigheter i första hand skall tillgodoses. De bör få större resurser än andra, det är en helt klar policy. Vi har inte behövt så många ord eftersom vi går efter de linjer som dragits upp av riksdagen i detta sammanhang. Men åtgärder för elever med skolsvårigheter är inte synonymt med insatser av speciallärare. Vi vet att kommunerna prövar många andra vägar, t.ex. temporär gruppindelning, assistentoch kompanjonlärare, personliga assistenter osv. Det stämmer ju med vad utbildningsutskottet sade 1975/76, att det är angeläget att de regionala och lokala skolmyndigheterna och skolledarna åläggs både friheten och ansvaret att i den praktiska tillämpningen ute på fältet utan bundenhet och anvisningar i alla detaljer handla med utrymme för sunt förnuft och fritt val. Det har också betonats här att det är mycket angeläget att man inte försöker styra denna lokala frihet på något sätt. Man kan fråga sig om det på socialdemokratiskt håll finns en kluvenhet. Det är självklart att det kan finnas tecken som gör att man kan dela rätt mycket av Åke Gillströms oro. RRV:s rapport har, av de skäl som jag har angivit, begränsat värde. Den får inte ges för stor tyngd, den är ändå kanske en varningssignal. Det finns anledning för både departement och SÖ att noga följa utvecklingen. Men jag kan inte finna att det finns anledning att omedelbart nu signalera åtgärder. Jag vill också kraftigt understryka att elever med svårigheter skall få de större resurserna, att man hela tiden, som vi också har skrivit i propositionen, vid fördeiningen av de nya resurserna måste tillse att de går till skolor och arbetsenheter där svårigheterna är större än normalt. Det är huvudlinjen i vår inriktning och vår policy på detta område. Det är naturligtvis viktigt — som vi har understrukit och som jag sade i svaret — att lärare med specialpedagogisk utbildning får spela en stor roll och att de ingår i arbetsenheterna. Det är beklagligt om det är så som Åke Gillström citerade ur ett brev från en speciallärare, att de känner sig isolerade. Det måste vara fel, för meningen är att de hela tiden i arbetsenheten skall spela en betydelsefull roll för att elever med svårigheter skall få bästa möjliga hjälp. När det sedan gäller frågan om vi planerar något slags avveckling av speciallärartjänster, sade jag att det inte var aktuellt. Det behagade Åke Gillström vrida till litet, så att det skulle betyda att jag hade planer i bakfickan för avveckling litet längre fram. Jag har inga som helst sådana planer. Jag borde kanske hellre ha svarat att jag inte tänker lägga fram några förslag i den riktningen. Herr talman! Jag tror att jag därmed har sagt det jag fann viktigt att tillägga till mitt svar till Åke Gillström.

Herr talman! Jag beklagar att interpellationsdebatten har kommit att vävas in i debatten på det här viset. Det är bara en part som förlorar på detta, och det är jag. Men jag skall försöka klara ut det mesta i vissa angrepp här. Jag skall inte gå in på frågan om remisstiden och på vad statsrådet Rodhe sade, utan jag skall gå in på interpellationen direkt. Statsrådet Rodhe säger att jag inte vill erkänna att den folkpartistiska regeringen står på den grund som SIA-beslutet och statsbidragsförordningen innebär och att det skulle vara en policy. Helt givet utgår jag ifrån att en regering följer det beslut som fattats här i riksdagen — något annat skulle ju vara uppseendeväckande. Men när jag frågar vilken policy folkpartiregeringen har när det gäller utbildningen för handikappade — specialundervisningen, för att slippa använda så många ord — och inte ens får till svar ordet policy, måste jag fråga mig hur det förhåller sig. Ordet policy finns i min fråga, men det finns över huvud taget inte i statsrådets svar. Det tolkar jag så, att folkpartiet inte är särskilt inriktat på det här området. Jag har haft tillfälle att studera alla partiers insatser i fråga om program för utbildning av handikappade och även i det avseendet är folkpartiet mycket fattigt. Sedan sade statsrådet att man kan använda specialundervisning på olika sätt. Hon talade om kompanjonlärare, assistenter och nämnde också en mängd annan personal som har tillkommit under senare tid. Men använder man en kompanjonlärare skall det ju vara en speciallärare. Ordet kompanjonlärare härrör från ett försök i Hallsberg för många år sedan. På vissa ställen har man tagit upp detta och fortsatt, medan verksamheten på andra ställen praktiskt taget inte nämns. Här är det naturligtvis fråga om praktisk tillämpning, men jag utgår ifrån att även statsrådet Rodhe har den uppfattningen, att skall man bedriva specialundervisning, skall man i första hand sätta in en metodisk resurs i form av en specialpedagogiskt utbildad lärare. Jag måste få fråga om inte statsrådet delar min uppfattning på denna punkt. Gör hon inte det faller hela den övriga delen av svaret, nämligen frågan om speciallärarrollen och frågan om avvecklingen av speciallärartjänsterna. Jag håller med henne om att riksrevisionsverkets rapport är en varningssignal och att det har gått en mycket kort tid med tanke på det slutliga ställningstagandet till hur man skall bete sig. Jag har tagit upp frågan vid flera tillfällen här i riksdagen och även i andra sammanhang, och detta har jag gjort därför att jag tycker att det är så angeläget att man på myndighetshåll verkligen uppmärksammar vad som håller på att hända ute i landet. Då kommer jag tillbaka till min fråga: Vem skall ha resursen först? På den punkten har alltså statsrådet Rodhe i interpellationssvaret svarat en sak och i propositionen 180 en annan. Skall man av resursen ta först den del som går till en eventuell generell sänkning av klassmedeltalet och sedan resterande bit — om den är tillräckligt stor, som det heter — till elever med skolsvårigheter? Eller skall man av resursen först ta så mycket som behövs för att hjälpa elever med skolsvårigheter och sedan ta resterande bit för en eventuell generell sänkning av delningstalet? Gör man på det senare sättet har jag den uppfattningen att rektorsområdet i fråga har fått för mycket av förstärkningsresursen, dvs. om man får över till annat än elever med skolsvårigheter. Även på denna punkt hoppas jag att Birgit Rodhe delar min uppfattning. Det är verkligen beklagligt om speciallärarna ute i landet börjar känna det på det här viset. De har alltså just nu ett gungfly under fötterna. Det är inte bara det här brevexemplet som bevisar detta. Resor i landet, ofta till speciallärare, visar att de känner att de inte längre har något stöd. Inte heller fick jag något svar på t.ex. frågan om huruvida man har följt bestämmelsen från i maj 1978 om inrättande av speciallärartjänster. Det var bra att statsrådet Rodhe ändå kunde svara nej på min fråga om hon avser att avveckla speciallärartjänsterna. Sedan till utskottets talesman Linnea Hörlén. Vi vet nog att delegationsrätten finns när det gäller anpassad studiegång. Men samtidigt trodde jag att jag tillräckligt klart hade belyst varför man inte bör använda den delegationsrätten och varför utskottet alltså i en sådan här skrivning klart borde säga ifrån att möjligheten skall användas endast i undantagsfall, ja, inte ens då. Annars finns det risk för att man uppfattar utskottet och riksdagens beslut som en rekommendation, varefter delegationen blir ganska allmän. Sedan till frågan om stadieövergångar och huvudmomenten. Jag har sysslat ganska mycket med behandling och utbildning av elever med svårigheter. Jag tog exemplet med årskurs 5 och årskurs 7 men skulle ha kunnat göra skillnaden ännu större. Det behövs ingen stadiedelning av huvudmomenten. Man bör snarast ta bort den. Beträffande asteriskbetygen måste jag säga att jag är mycket förvånad över att utskottet har en annan uppfattning än föredraganden. Vem skall jag rätta mig efter?

Herr talman! Åke Gillström klagade på att jag inte hade ordet policy i det officiella interpellationssvaret. Det må vara, men jag använde det två eller tre gånger, tror jag, i min replik, och det borde vara någorlunda tillfredsställande. Att det sedan skulle vara något fel att jag inte har en policy utformad som skiljer sig från den som riksdagen har fastställt — och som ju är utformad genom ett långvarigt utredningsarbete, som framför allt resulterade i SIA-reformen, vilket i sin tur sedan ledde till beslutet om nya statsbidragsregler — har jag litet svårt att förstå. Självfallet finns det anledning att vidareutveckla den praktiska tillämpningen och där skulle jag vilja slå fast en sak: Det är väl ändå så, Åke Gillström , att hänsynen och hjälpen till elever med svårigheter måste vara det övergripande. Sedan gäller det att besvara frågan: På vilket sätt kan vi bäst hjälpa dessa elever att få bästa möjliga utbildning? Jag har visat på att det finns många olika vägar att gå. Jag nämnde några, som kan kräva och i många fall kräver utbildade speciallärare. Det är viktigt att de utnyttjas, och jag har också understrukit vad jag finner viktigt, nämligen att de tjänstgör inom arbetsenheten. Vi måste se till att skolorna kan få göra sin egen prioritering. Resursfördelningen måste ses som en helhet. Men jag har också understrukit och vill återigen understryka — vilket slås fast också i den nu aktuella propositionen — att resurserna bör gå till skolor och arbetsenheter där svårigheterna är större än normalt. Jag har ingen svårighet att lämna det besked som Åke Gillström försökte pressa mig på, nämligen att jag anser att det är viktigt att man först ser till att elever med svårigheter får bästa möjliga hjälp, att man också där sätter in lärare med speciell pedagogisk utbildning. Till sist vill jag bara säga när det gäller speciallärartjänster att vi har fått rapporter om att skolstyrelser i år inrättar fler speciallärartjänster än förra året. Jag hoppas att det är ett tecken på att vi rör oss i den riktning som både Åke Gillström och jag eftersträvar.

Herr talman! Det är alldeles klart att det hela inte kan stå och falla med om statsrådet Rodhe har använt ordet policy i svaret. Men när man talar om politiska insatser och politisk vilja kanske man också skall uttrycka en politisk vilja när man ger svar på en fråga och inte i stället lämna en mängd besked om beslut som har tagits här i riksdagen.

Detta uttalande är nämligen viktigt för att kunna vända en tendens, som finns ute i kommunerna, att använda resurserna på motsatt sätt. Jag upprepar att, om man i ett rektorsområde har så mycket resurser att man dels kan tillgodose de elever som verkligen har svårigheter, dels ändå får resurser över, har skolstyrelsen förmodligen gjort en fördelning som inte ger rättvisa åt en del av rektorsområdena. Det är alltså kanske i första hand på skolstyrelsenivå som man då inte har beaktat de behov som verkligen finns inom området, och ett sådant förhållande tycker jag att man skall påtala. När det gäller antalet speciallärartjänster avsåg min fråga huruvida man hade utnyttjat den nya bestämmelse som infördes i maj 1978. Svaret är att några ytterligare tjänster har tillkommit ute i kommunerna. Det säger mig dock inte särskilt mycket, eftersom jag inte vet hur många tjänster som samtidigt har försvunnit av olika anledningar, genom pensionering osv. Jag hade nog gärna velat ha ett preciserat svar på den frågan. Jag förstår att jag inte kan begära att få ett sådant besked direkt. Även om den rådgivarskara som statsrådet har med sig är stor, kanske den inte har dessa siffror tillgängliga. Men det är angeläget att man undersöker detta, eftersom jag tror att den borgerliga trepartiregeringen på den punkten verkligen menade sig göra en insats genom införandet av den nya bestämmelsen. Jag vill ill Linnea Hörlén, vilken som utskottets talesman hade svårt att se skillnaden i uppfattning när det gällde asteriskbetygen, säga att jag redan har påpekat att varken skolöverstyrelsen, statsrådet Rodhe eller utskottet har förstått detta. Jag kan då inte gärna begära att Linnea Hörlén skall förstå det. Jag hävdar att det är enbart de utvecklingshämmade som skall ha asteriskbetygen, om någon skall ha sådana. Allra helst skall vi inte ha dem kvar.

Herr talman! Det upprop den omtalade arbetsgruppen för kunskap i skolan lät publicera förra veckan och i vilket uttalades en stark oro för utvecklingen på skolans område har väckt en stor och berättigad uppmärksamhet och blivit föremål för en omfattande debatt. Även om sakinnehållet torde vara känt för de flesta i dag, kan jag inte underlåta att i det här sammanhanget återge något av vad som sägs i uppropet. Där uttalas bl.a.: ”Den nuvarande skolpolitiken är djupt oroande. Kunskaperna står inte längre i centrum. Till kunskap finns inga genvägar. Kunskap är makt. Makt åt folket är demokrati. En skola för demokrati är en skola för kunskap. Därför är vi för en utbildning med kunskaperna i centrum. Skolans arbete måste inriktas på bokliga studier och återgå till ordnade disciplinerade former. Vi måste bryta helt med den nuvarande skolpolitiken, återerövra kunskapen och åter göra skolan till skola.” Det är således, som alla nu vet, definitivt inte fråga om någon moderat arbetsgrupp i skolfrågor, som på det här sättet ger sina synpunkter till känna om vart de senaste decenniernas skolpolitik burit hän. Nej, bakom uppropet står en lång rad människor, ideologiskt förankrade i skilda läger och representerande ett antal olika yrken. Deras strävan är, som de själva uttrycker det, att rädda skolan. Det är en förödande kritik av svenskt skolväsende som på det här sättet kommer till uttryck, och även om vi har all anledning att vara försiktiga när det gäller grova generaliseringar, har vi ändå starka skäl, oavsett vilket parti vi representerar, att fästa stort avseende vid vad som här sägs. Den varningens bild som den här arbetsgruppen ger av utvecklingen på skolans område är ju inte precis den första av likartad karaktär vi fått ta del av under årens lopp i grundskolans historia. Tillsättandet av SIA-utredningen var ju en direkt följd av en från olika håll upplevd olycklig utveckling i grundskolan. Utredningen tillsattes redan innan nu gällande läroplan, Lgr 69, hunnit verka. Ingen lär kunna påstå annat än att vi även därefter fått ta del av åtskilliga uppgifter som vittnar om att allt verkligen inte är välbeställt i våra skolor. Vi har fått rapporter om tilltagande brister när det gäller elevernas basfärdigheter och baskunskaper; om dålig eller ingen studiemotivation hos många elever; om disciplinsvårigheter och normlöshet; om ett tilltagande skolk; om lärare som utsatts för övergrepp och funnit sin arbetssituation alltmer ohållbar. Jag har också fått rapporter som vittnar om försämrad utbildningskvalitet allt högre upp i vårt utbildningsväsende. Nyligen avslöjades t.ex. betydande brister i elementär räkning och stavning hos ett antal lärarkandidater. Vi vet också att preparandkurser gällande elementära förkunskaper måste sättas in i ökad utsträckning på högskolenivå. Trots ett tilltagande antal uppgifter av den här karaktären, vilkas innebörd rimligen inte går att missförstå, har man från visst håll sökt bagatellisera det hela eller kommit med bortförklaringar. Verklighetsfrämmande fraser har i alltför hög grad varit kännetecknande för de senaste decenniernas skoldebatt. Hit hör den överdrivna tron på den totalt sammanhållna grundskolan som något allena saliggörande. Hit hör allt tal om nivågruppering som varande något avskräckande farligt — en munnens bekännelse och ingenting annat! Hit hör också den oförklarliga rädslan för att ge våra elever ökad valfrihet och vidgade fördjupningsmöjligheter; rädslan också för att ge även de elever som har förutsättningar att vara högpresterande särskilt stöd och stimulans. Hit hör vidare resonemanget om alternativkursernas negativa verkan; om det rent praktiska tillvalet som något diskriminerande; om betygen som något orättfärdigt och könskvoteringen i urvalet som något rättfärdigt; kravet på ökat samhälleligt inflytande över läromålsproduktionen och så det kryptiska talet om kommersialismens vådor. Bland de många avskräckande exemplen i det här sammanhanget måste också nämnas den socialdemokratiska partistyrelsens recept för en bättre skola. Jag citerar från partikongressen: ” Arbetarrörelsens värderingar måste tydligare komma till uttryck i skolarbetet.” Och Kvinnoförbundets spädde på med: ”Sopa undan jolmet om objektivitet.” Herr talman! Vi har från moderata samlingspartiets sida vid upprepade ti!lfällen gett uttryck för den oro som inte bara vi utan också stora grupper av människor långt utanför våra led känner över utvecklingen på skolans område. Vi har gång på gång varnat för den bristande verklighetsanknytningen i skoldebatten. Vi har krävt att de många skrivbordsprodukterna, om än aldrig så välformulerade, måste ersättas med konkret handlande, att utopier måste vika för realism. Vi har hävdat — och vi vidhåller detta, även om Lena Hjelm-Wallén vill förlöjliga det — att effektivitet, arbetsro och arbetsglädje måste prägla utbildningen, om vi skall ha någon chans att kunna förverkliga de mål vi satt upp för skolans verksamhet, nämligen att varje elev skall ges möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar, anlag och intressen till en kunnig, duglig och ansvarskännande individ och samhällsmedborgare. Det är och förblir en huvuduppgift för skolan att hjälpa varje enskild elev till en allsidig utveckling. Detta måste ske i praktisk handling och får inte sjabblas bort av en experimentlusta i teoretiska spekulationer! Även om det återigen finns anledning att varna för grova generaliseringar, eftersom långt ifrån allt verkligen är så illa beställt inom grundskolan som debatten ibland kan ge intryck av, så är det ofrånkomligen hög tid att vi gör något radikalt för att komma till rätta med de alltmer ökade negativa tendenserna inom skolområdet. Det är därför vi moderater har fört fram kravet på det särskilda åtgärdsprogram som Ove Nordstrandh tidigare redogjort för och som jag därför inte kommenterar vidare. Låt mig bara tillägga att jag beklagar att utskottsmajoriteten ställt sig negativ till detta krav. Det låter sig sägas att läroplansförslaget i sig självt är ett åtgärdsprogram, men det räcker inte enligt vår uppfattning. Det krävs alltså ytterligare åtgärder. Bl. a. skulle ett förverkligande av vad vi moderater kräver i våra reservationer ge ett sådant åtgärdsprogram en ökad tyngd och ett mer kvalitativt innehåll. Vi har från moderata samlingspartiets sida hävdat att den kvantitativa utbyggnaden av vårt skolväsen, om vilken vi alla varit eniga, inte får innebära en kvalitativ försämring, vilket vi tyvärr tvingas konstatera blivit fallet i alltför hög grad. Ingen är betjänt av lägre kvalitet i utbildningen. Ett alltmer komplicerat samhälle ställer högre krav på de enskilda människorna. Detta förutsätter ökade kunskaper, vilket innebär förbättrad utbildning. Skall vårt land kunna hävda sig i en allt hårdare internationell konkurrens krävs att vi företräds av kvalitativt väl utbildade människor. Därför måste utbildningen kännetecknas av kvalitet från grunden. Därför måste skolan ställa krav på eleverna. Kvalitetskravet är alltså ett genomgående drag i moderat skolpolitik. Det är också det som är den direkta anledningen till de många moderata reservationerna till det utskottsbetänkande vi nu behandlar. Min uppgift är nu att redogöra för några av dem, nämligen reservationerna nr 7,9, 12,15 och 17, till vilka jag härmed yrkar bifall. I reservationen nr 7 vänder vi oss mot slopandet av alternativkurserna i B-språk och kräver att de skall finnas kvar. Vi ser utskottsmajoritetens ställningstagande som en klar försämring av vår språkutbildning, vilket är särskilt allvarligt i en tid med alltmer ökat internationellt beroende. Utskottsmajoriteten påskyndar denna nedrustningsprocess genom att inte ens medge den femåriga övergångsperiod som föreslås i propositionen. Majoriteten tror sig eliminera riskerna för en försämrad utbildning genom att specialdestinera resurser till B-språk, som alltså skall erhålla samma resurser som tillkommer ämnena läsåret 1981/82 vid den då genomsnittliga valfre kvensen vid högstadierna. Risken är påtaglig för att åtskilliga skolor genom den bindningen framdeles kommer att erhålla mindre resurser än vad som skulle varit fallet om alternativkurserna funnits kvar. Härtill bör också påtalas de uppenbarligen mycket starka socialdemokratiska sympatierna för motsvarande negativa behandling också av alternativkurserna i engelska och matematik, även om man den här gången valt att inte ta steget fullt ut. Reservationen 9 gäller tillvalssystemet. Vi ansluter oss till den utformning av tillvalsblocket som föreslagits i propositionen och som utskottet tillstyrker. Men vi kan inte inse det meningsfulla i att förhindra att eleverna skall kunna fördjupa sig inom ett visst ämne, vilket utskottsmajoriteten vill göra. Det är verkligen i högsta grad anmärkningsvärt att människor med ansvar för utbildningsfrågor i det här landet förmenar skolans elever rätten att tillägna sig så mycket kunskaper som möjligt. Rädslan för parallelloch överkurser grundar sig på förlegade tankegångar om att ingen i skolan skall kunna tillägna sig mer eller nå längre än alla andra. Rätten för eleverna att kunna välja att fördjupa sig i något av de obligatoriska ämnena hävdas av bl.a. Facklärarförbundet, som verkligen inte gör några undantag för vissa ämnen och som uppenbarligen inte delar de av statsrådet Rodhe uttalade, föga motiverade, riskerna för en differentiering och en fortsatt könssegregation. För oss moderater är det en sjävklarhet att det hör till skolans primära uppgifter att bibringa sina elever så mycket kunskaper som möjligt. Vi kan därför inte acceptera de begränsningar i detta avseende som utskottsmajoriteten gör sig till tolk för när det gäller tillvalssystemet. Reservationen nr 12 gäller de vardagsfärdigheter som det måste vara en betydelsfull uppgift för skolan att förmedla till eleverna. Vi delar uppfattningen att vardagskunskaper bör behandlas i alla skolans ämnen och fortlöpande inbegripas i undervisningen, men vi menar att det är nödvändigt att ytterligare understryka syftet med dessa vardagsmoment, nämligen att göra varje individ, oberoende av kön, förmögen att klara sig själv när det gäller vanliga göromål i det dagliga livet. Detta bör ske genom att ett särskilt ämne, förslagsvis benämnt vardagskunskap, tillskapas av moment som berör praktiska och tekniska färdigheter i vardagslivet. Det ankommer i vanlig ordning på skolöverstyrelsen att utfärda anvisningar om utformningen av detta ämne, dess omfattning och praktiska tillämpning. I reservationen 15 hävdar vi att det är nödvändigt att varje orienteringsämne liksom hittills har särskilda mål och huvudmoment. Därigenom markeras vilka moment inom resp. ämne som det är speciellt viktigt och värdefullt att eleverna blir förtrogna med. Inte minst angeläget är detta beträffande ämnet religionskunskap. Det har från skilda håll uttalats farhågor för att ämnet mer eller mindre kan komma att utplånas genom en allmänt hållen gemensam ämnesbeskrivning för hela blocket. Detta får självfallet aldrig komma i fråga. Kravet på särskilda mål och huvudoment för varje ämne lägger på inget sätt hinder i vägen för den integrering av de skilda ämnena som naturligtvis är ytterst värdefull när det gäller behandlingen av de stora samhällsfrågorna. En samordnad undervisning kan rimligen inte förlora på att vad som är väsentligt för varje enskilt ämne särskilt markeras. De farhågor som jag nyss gav till känna för religionskunskapens behandling i undervisningen ligger också bakom det yrkande vi ställer i reservation nr 17 om möjligheterna till frivillig undervisning i bibelkunskap inom den timplanebundna undervisningen. Föräldrarna har det yttersta ansvaret för sina barn, och det finns många föräldrar som med stor oro upplever att undervisningen i religionskunskap alltmer fjärmar sig från den källa till kunskaper som Bibeln utgör. Bibeln har haft och har alltjämt en avgörande betydelse för vårt folk i såväl andligt som kulturellt och socialt avseende. Det skulle vara ödesdigert för den kommande generationen om Bibeln skulle bli en bortglömd och okänd bok. Vi borde därför kunna vara så generösa i behandlingen av ett för många människor angeläget ärende, att vi ger möjlighet till en frivillig undervisning i bibelkunskap inom den timplanebundna undervisningen, där så önskas. Vi har föreslagit att detta skall ske genom etts.k. rullande schema på lågoch mellanstadiet på motsvarande sätt som förekommer beträffande den frivilliga musikundervisningen, varigenom erforderlig tid erhålles från samtliga övriga ämnen. På högstadiet inryms denna undervisning enligt vår mening i tillvalssystemet, varför några särskilda åtgärder där ej kan vara erforderliga. Herr talman! De övriga reservationer som vi moderater antingen själva eller tillsammans med andra står bakom har redan kommenterats eller kommer att behandlas i den fortsatta debatten av andra talare. Jag finner därför ingen anledning att särskilt fördjupa mig dem utan yrkar här endast bifall till samtliga. Detsamma gäller givetvis de mycket omfattande delar av utskottets skrivning som också vi moderater står bakom. Det Lena Hjelm-Wallén hade att säga om moderat isolering tar vi därför lugnt. När vi reserverat oss har vi gjort det i vetskap om att vi därmed slår vakt om en bättre skola. Men det skulle onekligen vara intressant att få veta var gränsen för isolering och icke isolering går. Moderata samlingspartiet står som ensamt parti bakom 12 reservationer, och socialdemokraterna står som ensamt parti bakom 12 reservationer. Var går gränsen för isolering, Lena Hjelm-Wallén? Låt mig bara också helt kort här få markera den tillfredsställelse jag känner över att vi i utskottet fick gehör för våra synpunkter i några väsentliga avseenden. Det gäller t.ex. ämnet hemkunskap på mellanstadiet, som tidigare talare kommenterat, so-blockets omfattning på högstadiet, undervisningen i datafrågor, timantalet för tillvalsämnena och skolans aktiva roll i den studieoch yrkesorienterande verksamheten. Meningen med den nya läroplanen skall självfallet vara ati den skall ge oss en bättre skola. Den skall syfta till att varje elev garanteras en maximal utveckling. Den skall garantera en likvärdig utbildning över hela vårt land. Dess mål och riktlinjer skall gälla för hela den samlade skoldagen i såväl lektioner som fria aktiviteter. Den skall tillgodose kravet på goda basfärdigheter hos alla elever. Den skall garantera att eleverna bibringas kunskaper. Den skall medverka till att eleverna fostras till samarbete och samverkan med andra. Den skall lägga en fast grund för våra ungdomar att bygga på för framtiden. I dag fattar vi beslut om innehållet i och riktlinjerna för den nya läroplanen. Dess mål och intentioner skall nu förverkligas. Det ankommer på oss alla att efter bästa förmåga med ansvar gentemot den unga generationen medverka till att en i ordets rätta bemärkelse bättre skola blir förverkligad.

Herr talman! Det var en våldsam salva som herr Nyhage avfyrade. Den riktades inte bara mot sådant som socialdemokratin ensam står för utan även mot sådant som socialdemokratin, folkpartiet och centern har varit och även nu är överens om behövs för att vi skall nå en positiv skolutveckling. Jag förstår att det irriterar herr Nyhage, men det är ju så att det föreligger en värdegemenskap — särskilt mellan socialdemokratin, folkpartiet och centern — som moderaterna har mält sig ur genom att i principiellt viktiga frågor gå en annan väg. Det är inte så, herr Nyhage, att jag förlöjligar arbetsglädje och arbetsro i skolan. Det är mycket viktiga ting. Men det är litet löjligt att i riksdagen, för det var en att-sats i en motion som jag citerade, ställa yrkanden om att arbetsglädje skall prägla skolans arbetsmiljö. Hur gärna vi än tillönskar skolan arbetsglädje, så går det faktiskt inte att fatta den typen av beslut i riksdagen, i varje fall inte om man menar att det skall ha något som helst genomslag ute i verkligheten — det kräver helt andra åtgärder. Man förändrar heller inte verkligheten genom att tjata om åtgärdsprogram. Det är lämpligare att konstruktivt, punkt efter punkt, tala om vad det är man står för eller att vara så konstruktiv att man följer vårt förslag att nu tillföra skolan ytterligare resurser, så att fler vuxna kan vara med och förbättra arbetsmiljön under lektioner, raster och håltimmar. Herr Nyhage försökte göra gällande att socialdemokratin inte riktigt står upp för kunskaper. Kunskaper är och har alltid varit mycket viktiga, vilket jag har sagt tidigare. Det är nästan genant att behöva tala om att kunskaper är viktiga i skolan. Men vi måste kunna diskutera vilka kunskaper som är viktigast och hur skolans innehåll och arbetssätt skall förändras så att eleverna kan skaffa sig de bestående och aktiva kunskaper som de behöver i sitt kommande vuxenliv. Det är bättre att konstruktivt diskutera detta än att anklaga varandra för att inte tillräckligt värdera kunskaperna. Men om herr Nyhage tänker fortsätta den debatten, tycker jag att han skall klargöra i vilket socialdemokratiskt dokument det står att socialdemokratin inte tycker att det är viktigt med kunskaper. Upp till bevis på den punkten, herr Nyhage!

Herr talman! När man lyssnar på Hans Nyhage får man ett intryck av att det är mycket stora skillnader mellan utskottsbetänkande och reservationer. Så är nu icke fallet. Det måste ge ett förvirrande intryck på den som först har läst detta material och sedan lyssnat till Hans Nyhage — det stämmer ju inte. Låt mig upprepa vad jag tidigare har sagt i dagens debatt, nämligen att det åtgärdsprogram som moderaterna kräver i en reservation till betänkandet egentligen inte är något annat än ett inslag i det läroplansarbete som har pågått och som vi i dag ser resultatet av. Jag förstår inte vad det är som Hans Nyhage menar skiljer utskott och reservanter åt. Moderaterna har alltid krävt kvalitet i skolväsendet, sade Hans Nyhage. Är det någon som inte har gjort det? Jag bestrider på det bestämdaste att det finns någon möjlighet för Hans Nyhage att i detta avseende mejsla ut sitt parti gentemot t.ex. centerpartiet. Men vi har kanske olika syn på vägarna till målet. Vi menar att det finns andra värden som också måste vägas in än färdigheterna läsa, skriva och räkna. De är de grundläggande, de mest betydelsefulla — det har vi också sagt — men för att kunna använda dem på ett vettigt sätt krävs det också kännedom om vad som händer och sker omkring oss. Det är vad vi har menat när vi har talat om delar i detta läroplansarbete. Beträffande vardagsfärdigheterna, som tas upp i en annan reservation, var Ove Nordstrandh och jag tidigare i dag överens om att det egentligen är en strid om påvens skägg. Jag upprepar här att den som läser innantill och jämför reservationens text med utskottets måste göra det flera gånger för att hitta någon skillnad. Om Hans Nyhage nu -— vilket han antydde — menar att momenten i dessa vardagsfärdigheter skall sammanföras och bilda ett ämne, har han, i varje fall från vår synpunkt, helt och hållet missförstått vardagskunskapernas filosofi. Styrkan i den ligger i att vardagskunskaperna kommer in som moment i olika ämnen och inte skjuts åt sidan och behandlas i en klump. Om vardagskunskaperna skulle bilda ett ämne, vore tanken bakom dem fullständigt förfelad. Beträffande B-språken tror jag att det är viktigt att konstatera vad utskottet har sagt, nämligen att den resurs som i dag utgår till alternativkurserna även i fortsättningen skall utgå till resp. ämne. Allra sist vill jag ta upp religionsämnet och utrymmet för detta. Ett av motiven för att utöka samhällsundervisningsdelen med en timme var att ge utrymme för religionsundervisning. Dessutom är den centermotion som tog upp fortbildning av lärare i just religionskunskap bifallen. Det ämnet tillhör kanske inte det allra enklaste att undervisa i.